Fru talman! Jag tänkte passa på tillfället att anknyta till den här debatten. Jag tyckte att frågeställningarna i interpellationen var ganska anmärkningsvärda. Svaret från statsrådet Rosengren var bättre. Det fanns mycket i det som sägs i interpellationssvaret som jag kan instämma i, t.ex. detta med att tillväxten i Stockholmsregionen som helhet måste ligga i landets intresse och ske på ett balanserat sätt. Det ligger inte i någons intresse att en kraftfull tillväxt orsakar flaskhals och trängselproblem i Stockholm. Det är vi överens om. Jag hade tillfälle förra sommaren att lyssna på Björn Rosengren när han var landshövding i Norrbotten i samband med att vi hade centerstämmma i Haparanda. Det var ett lysande tal, tycker jag, som dåvarande landshövding höll på temat att hela Sverige skall leva. Jag skulle vilja testa om de åsikterna fortfarande har samma bäring när f.d. landshövdingen nu är statsråd vid ett superdepartement, tillväxtdepartement. Jag har själv bott sex år i Stockholm, jag är hälsing i grunden och är det nu. Min absoluta övertygelse är att det är av godo för hela landet om man har en balanserad utveckling i alla delar av landet. Jag tror att det är förödande för både storstaden och landsorten om Sverige kantrar, om vi får överhettningsproblem och tillväxtbekymmer i Stockholmsområdet, samtidigt som vi har outnyttjade resurser i övriga delar av landet. Jag tycker att interpellationen reser två frågor: Är det av godo för Stockholm att växa snabbt befolkningsmässigt? Kan Stockholm växa snabbt utan att det negativt drabbar övriga landet? När Eva Arvidsson säger att det gagnar övriga landet att Stockholm växer snabbt skulle jag vilja ställa frågan: Har Eva Arvidsson kollat upp detta med de socialdemokratiska kommunalråden i 100-150 kommuner runt om i landet som just nu drabbas av den enorma befolkningsomflyttning som Sverige kan se? Har hon talat med dem och fått verifierat att också de tycker att det är rimligt att skicka i väg 1 % av sin befolkning årligen till storstadsområden där vi har trängselproblem, bostadsköer och överhettningsproblem av många olika slag? Jag skulle vilja ha besked från näringsministern, gärna här och nu och senast på fredagen, hur han ser på den här utvecklingen och om han är beredd att vidta omedelbara åtgärder. Det räcker inte med att pytsa in detta i en regionalpolitisk utredning som har aviserats och som skall se på detta och försöka komma med förslag till åtgärder. Det brinner i knutarna när stora delar av Landsortssverige tappar 1 % av sin befolkning och när många kommuner inte ens kan fylla en skolklass fastän man har infrastruktur, lärarna och allt det övriga. Är näringsministern beredd att vidta åtgärder nu för regional rättvisa? En testfråga kan vara vattenkraftsvinsterna, som statsrådet känner väl till från sin tid i Norrbotten. Är det rimligt att föra tillbaka dem till de regioner som genererar de resurserna? I interpellationen fanns någon formulering om att det är Stockholm som genererar resurserna. Jag är övertygad om att statsrådet och jag, med erfarenhet från landsorten och skogslänen, vet att det är därifrån som skogen, malmen och vattenkraften kommer, det är där som resurserna genereras. Att det sedan finns huvudkontor i Stockholm som plockar hem vinsterna är en annan sak. Är näringsministern beredd att nu vidta åtgärder för att få den balanserade utveckling som han talar om i interpellationssvaret, genom att vidta åtgärder som inte får akuta överhettningsproblem i Stockholmsregionen?
Fru talman! Man kan uttrycka det så att vi står inför två problem. Det ena problemet, som interpellanten tar upp, gäller globaliseringen och internationaliseringen. Det är klart att Stockholm måste ha en relativt god tillväxt och ha en bra infrastruktur om Stockholm skall kunna vara lika attraktivt som andra huvudstäder. Det andra problemet är att vi samtidigt skall eftersträva att få en tillväxt i andra delar av Sverige, som har en stor betydelse för Sverige totalt men också för den ort där människor lever. Båda dessa mål måste uppnås. Man kan inte ställa det ena mot det andra. Den utflyttning som vi har sett från flera kommuner under de senaste åren, inte minst från glesbygden, är ju ett uttryck för att vi har haft en hög tillväxt i Sverige som har koncentrerats till Mälardalen. Människor flyttar dit. Även om vi vet att de flyttar från en arbetslöshet till en annan arbetslöshet är orsaken till utflyttningen att vi har haft en väldigt snabb tillväxt, inte minst i Mälardalen. Detta är en fråga om både-och. Som näringsminister tänker jag nu försvara en balanserad tillväxt i Stockholm och kraftigt understödja att vi får en mer slagkraftig regionalpolitik än vad i har haft tidigare. I vart fall skall det väl erkännas att det har uppstått en obalans, och där har vi inte varit så framgångsrika som vi borde ha varit.
Fru talman! Jag kan instämma i det som näringsministern säger om detta med både-och och att områden inte skall ställas emot varandra, vilket jag också sade i mitt anförande. Det gäller att se till att även landsbygden överlever och att resurser skapas för detta. Men det är lättast att skapa resurserna i Stockholm eftersom det finns ett tryck i och med globaliseringen och utvecklingen i framför allt Baltikum. Det finns i dag en stor oro när det gäller utflyttning av företag. Jag hoppas att ministern har rätt när han säger att bilden som massmedierna förmedlar inte har med verkligheten att göra. I Göran Perssons regeringsförklaring är de dominerande inslagen tillväxt och Europafrågor. De fyra tillväxtområden som angavs är miljö, IT-utveckling, Finns det inte kompetens tillgänglig hämmas företagens konkurrenskraft, vilket på sikt leder till flytt eller till att allt färre företag är villiga att investera i Sverige. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är störst i Stockholmsregionen. Det betyder extra behov av utbildningsplatser på specialgymnasier och högskolor. Effektiva kommunikations och transportsystem lokalt, regionalt och internationellt är grundläggande förutsättningar för alla företags utvecklingsmöjligheter. När det gäller de för företagen så viktiga direktflyglinjerna ser det sämre ut. En ökning av trafiken på 268 000 starter och landningar, enligt de senaste uppgifterna - gör att Arlanda nu närmar sig samma nivå på trafiken som gäller för Köpenhamns flygplats, trots att Arlanda har tappat destinationer till Köpenhamn. Som jag har uppfattat det kommer trycket att vara stort även om tredje banan på Arlanda innebär att fler flygplan kan starta och landa. Vi väntar nu på att utredningen om behovet av flygkapacitet i Stockholmsregionen snart blir färdig och att den kommer att påvisa att det behövs ytterligare en flygplats i regionen och då på Södertörn. Vi ser en fara i den njugga inställning till Stockholm som ofta framskymtar i svensk rikspolitik. Stockholms län missgynnas kraftigt i t.ex. det kommunala skatteutjämningssystemet och i fördelning av platser till högre utbildning, även om det har tillkommit 10 000 platser under åren 1997-2000. Men ser vi till storlek och behov är Stockholm missgynnat. Det gäller också tilldelning av medel för underhåll av och investeringar i infrastruktur. Jag skall också nämna något om Östersjöutvecklingen. Kontakterna mellan Östersjöländerna måste stärkas. Där är Stockholm huvudporten mot öster. Östersjösamarbetet kräver bra infrastruktur såsom hamnar, vägar och flygplatser. Man bedömer på sikt att handeln i Östersjöregionen kan komma att tiofaldigas. Drygt 70 % av såväl Estlands och Lettlands export går via hamn. Motsvarande siffra för Litauen är 25 %. Sjöfarten betalar genom avgifter sina egna kostnader. Men det krävs infrastruktursatsningar t.ex. i hamnar och vägar för att sjöfarten skall fungera. Nu skall jag bli mer lokal och prata om Nynäshamn ur ett tillväxtperspektiv, inte bara för Nynäshamns skull utan för att försöka att ge en helhetssyn på tillväxtpolitiken i Stockholmsregionen där det också ingår glesbygd. Nynäshamn ligger längs ned på Södertörn - sex mil från Stockholms centrum - och är också en port mot Baltikum, Ryssland, Polen, de forna öststaterna och EU. Planeringen av en stor utbyggnad av hamnen i Nynäshamn och Norvik har påbörjats. Hamnen är en djuphamn med kort inseglingssträcka. Den ligger rakt in från Mysingen som inte har någon känslig övärld. Stockholms hamnar avser att inom ett fåtal år ta området vid Norvik i Nynäshamn i anspråk för omfattande gods och containertrafik. Tonnage bedöms tillkomma successivt med hänsyn till den ökande trafiken på Östersjöstaterna. Parallellt med pågående satsningar på Norvik som framtida godshamn sker även satsningar på den befintliga hamnen i Nynäshamn för utveckling av ett tredje färjeläge med terminalanläggningar. Vi har tagit första spadtaget till en ny infartsled, och det är motorväg i fyra av de sex milen mellan Stockholm och Nynäshamn. Det låter ju bra, men det är en länk i kedjan som felar.
Fru talman! Om man skall se något positivt i det som Björn Rosengren och Eva Arvidsson här säger är det att det måste vara både-och. Både Stockholm och Sveriges landsort skall ha rätt att leva och utvecklas. På den punkten är vi överens. Som jag tidigare sade har jag själv bott i Stockholm. Jag vet att det är en attraktiv stad och förtjänar att vara det också i fortsättningen. Men där vi skiljer oss - åtminstone Eva Arvidsson och jag - gäller frågan om det är av godo för Stockholm att växa snabbt, få överhettningsproblem, få bostadspriser som gör att spekulationen gynnas, få bostadsköer, arbetslöshetsköer och bilköer på löpande band. Jag är övertygad om att det inte är så. Därför borde vi kunna hitta en politik där vi ser till att utnyttja de resurser som finns över hela landet. Det handlar om en satsning på infrastruktur, arbetsplatser, kommunal service osv. i stället för att låta Sverige kantra på det sätt som nu sker. Det är klart att det blir en kantring när man förväntar sig att Stockholmsområdet under 20 års tid skall växa, inte med 20 000, inte med 50 000 utan med 290 000 invånare, dvs. ett Malmö och ett Landskrona ytterligare i denna region. Det säger sig självt att det blir enorma överhettningsproblem med en sådan utveckling. Samtidigt ser vi hur stora delar av landet - inte bara utpräglad glesbygd, som Björn Rosengren var inne på, utan ganska normala skogslän och städer i landet - utarmas främst på unga människor. Detta undergräver möjligheterna att bedriva service och affärsverksamhet, vilket är en olycka för landet. Jag skulle väldigt gärna vilja ha åtminstone ett litet lillfinger från Björn Rosengren: Är han beredd att göra någonting nu? Eller skall allt detta stuvas in i en regionalpolitisk utredning? Säg något om vattenkraftsvinsterna, om arbetsgivaravgifterna och om en garanterad statlig grundservice! Ofta är det de statliga myndigheterna som har gått i spetsen för att avveckla Landsortssverige, och det är en olycka. Om man menar allvar med att hela Sverige skall leva måste det finnas konkreta åtgärder, inte bara fagert tal.
Fru talman! Som jag sade kommer denna diskussion upp på fredag. Men det går inte att tro att man kommer till rätta med regionalpolitiken genom att tillsätta en utredning. Men det finns många förslag som behöver utredas innan de kan förverkligas. Situationen är av den art att även om regionalpolitiken skall utredas måste det vidtas olika åtgärder under tiden. Men detta vill jag också återkomma till. Sedan vill jag avsluta med några ord om Stockholm. När det gäller frågor som har att göra med infrastruktur, med brobyggen, vägbyggen, järnvägar och utbildning avser ca 2 miljarder eller 30 % av fakultetsanslagen på totalt 6,6 miljarder kronor att gå till Stockholmsregionen. Stockholmsregionen har expanderat väldigt snabbt, men man har också haft ett väldigt starkt stöd av staten, och detta med all rätt. Stockholmsregionen skall utvecklas, men det skall ske balanserat, som jag har tagit upp i mitt interpellationssvar. Hela landet skall växa.
Fru talman! Precis som hela landet skall växa skall hela länet växa. Det ser väldigt olika ut i Stockholms län. Vi har glesbygd i både norr och söder i länet. Det jag pratar om när det gäller väg är den södra delen av länet, södra Södertörn, och den länk i kedjan som felar är drygt två mil mellan Fors och Nynäshamn, som har en undermålig standard. För att vi skall kunna utveckla hamnen och samarbetet med Baltikum, för att över huvud taget få den södra delen att utvecklas, är det den lilla vägsträckan som behövs. Jag vet att regeringen under våren kommer med direktiv för de väginvesteringar som skall göras, och det vore då intressant att veta dels när de kommer, dels hur direktiven ser ut, om det är direktiv som säger att väginvesteringar också skall gagna den regionala tillväxten. I så fall finns det hopp om de här två milen i södra Södertörn.
Fru talman! Inger Segelström har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att genomföra för att resenärer till Arlanda inte skall behöva kontrolleras flera gånger när de väljer att åka SJ-tåg till Arlanda. Bakgrunden till frågan är att den nya järnvägen till Arlanda öppnas för trafik under år 1999. Järnvägstrafiken kommer att bestå dels av en särskild tågpendel från Stockholm C till Arlanda, dels av genomgående regional och interregional tågtrafik för vilken SJ kommer att svara. Arlandabanan byggs som ett privat järnvägsprojekt med samfinansiering från staten. Grundprincipen för projektet är att ett privat bolag, A-Train AB, uppför järnvägsanläggningen. När anläggningen är färdigställd överförs äganderätten till ett av staten helägt bolag, men nyttjanderätten till anläggningen innehas av det privata bolaget under en period av 40 år. Under denna tid skall bolaget återbetala upptagna lån och ränta på dessa samt lämna en rimlig avkastning på det riskkapital som ägarna har satsat. A-Train AB kommer att ha intäkter dels från den tågpendeltrafik som kommer att köras mellan Stockholm C och Arlanda, dels i form av avgifter från andra tågföretag som trafikerar Arlanda med tåg. Bolaget har rätt att ta ut avgifter för att olika tågföretag väljer att nyttja Arlanda station och Arlandabanan. Hur stor avgiften skall vara för detta och på vilket sätt som avgiften skall tas ut avgörs av intressenterna utifrån vad som är kommersiellt och praktiskt möjligt. Enligt vad jag har erfarit har SJ och A Detta avgiftssystem innebär bl.a. att passagerarna som stiger av SJ-tåget på Arlanda måste visa att man betalt för att gå av vid Arlanda station. Eftersom det är intressenternas sak att avgöra avgiftssystemets utformning med utgångspunkt från vad som är kommersiellt gångbart, vilket även inkluderar passagerarnas komfort, avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder i syfte att uppnå en annan avgiftslösning än den överenskomna. Jag har fullt förtroende för att både SJ och A-Train AB har förmåga att avgöra avgiftssystemets utformning.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret, även om jag inte delar synpunkterna i det. Som riksdagsledamot för Stockholm företräder jag medborgarna och konsumenterna, inte intressenterna. Jag välkomnar det privata initiativ som nu har tagits i Mälardalen, men jag tycker att den lösning som näringsministern försvarar inte är positiv vare sig för resenärerna eller för framtidens samverkan mellan privat och offentligt, som vi ser här. Jag tycker inte att de båda huvudmännen har lyckats integrera och få en bra lösning för trafiken. Varför skall just SJ:s tågresenärer här behöva kontrolleras extra eller betala en extra avgift för att få stiga av på Arlanda central? Är det så här vi skall få det i framtiden, när vi ser den här mixen av offentligt och privat? I Stockholms län, där jag bor, klarar alla vi som åker kollektivt med SL att betala rätt avgift och samma avgift för samma zon. Om någon fuskar åker han fast i en kontroll. Varför skulle inte det gå att tillämpa för Arlanda central? Resenärerna har ju redan visat sin biljett en gång. Köer och irritation kommer att bli resultatet av den här lösningen. Tyvärr har inte intressenterna lyckats, vilket drabbar konsumenterna. Jag hoppas att de två huvudmännen nu tänker om, att man integrerar den nya trafiken och att den får samma lösning som annan kollektivtrafik i Mälardalen. Då kan det här första initiativet som vi nu ser med en blandning av privat och offentligt bli en succé. Men det får inte bli mer krångel för kollektivresenärerna. Det som är oklart i dag är om det sista ordet är sagt. Är det slutliga beslutet fattat? Det ges olika svar. Men jag kanske kan få svar här i kväll av näringsministern om sista ordet är sagt.
Fru talman! Bakgrunden till detta är att det är privata intressenter som har lagt upp själva finansieringen. De gör sina bedömningar av hur mycket de kan ta betalt, med utgångspunkt i vad marknaden tål och vad de behöver för att betala sina räntor etc. Det är den ena vägen. Den andra vägen är att SJ har sitt uppdrag av staten. Då finns det ingen annan väg att gå än att de två intressenterna, om man använder det uttrycket, dvs. det privata bolaget och SJ, försöker komma överens om detta. Det har de gjort. Om de kan komma överens på ett bättre sätt, som mer tillfredsställer interpellanten, har jag ingenting emot det. Jag bara konstaterar att jag såsom näringsminister knappast kan gå in och bestämma vilket pris de skall sätta, hur de skall göra osv. Det är det jag har försökt uttrycka i mitt interpellationssvar.
Fru talman! Jag vet att näringsministern inte kan gå in. Jag tycker att det här är en bra och spännande lösning, men det är fråga om principen. Är det så att man tror att de resenärer som kommer att åka med SJ tåget fuskar mer än andra? Det är en absurd situation. Man kan tänka sig den vanliga barnfamiljen, som en gång har betalat sin biljett på tåget och för att få kliva av vid Arlanda central skall visa biljetten en gång till. Alla vet hur det är med ungar och att det kommer att bli köer och irritation. Det här är inte bra för kollektivtrafiken. Jag tror inte heller att det bidrar till goodwill eller till ett fortsatt intresse av denna mix av privat och offentligt. Jag skulle vilja veta: Är sista ordet sagt? Är besluten fattade? Det ges nämligen olika bud om det. Jag tycker att det är viktigt. Skall jag fortsätta att stå på barrikaderna för SJ-trafikanterna, eller skall jag inte göra det?
Fru talman! Jag skall säga som det är: jag har ingen aning om det är slutligt. Det här är ett avtal som träffas mellan två juridiska parter, och det är klart att det avtalet kan ändras. Vad jag har försökt säga här, som är min poäng, är att det är två parter som har kommit överens om hur detta skall gå till. Det är inte rimligt att jag, som interpellanten också säger, skulle kunna gå in och rätta till det här. Men jag har ingenting emot att både Inger Segelström och jag försöker tala med parterna. Än en gång: Jag kan icke gå in och säga hur de skall göra.
Fru talman! Jag måste säga att jag är väldigt nöjd om näringsministern, precis som jag, tycker att den nya principen är krånglig, att den inte ser bra ut. Det kanske går att lösa problemet. Jag tror att det är ett praktiskt problem, och jag tror att man inte har tänkt. Jag ser fram emot att näringsministern och jag tillsammans kan försöka att få de olika parterna att tänka över detta en gång till, för vi tycker ju att det är bra att vi får en ny, spännande trafik i Mälardalen.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat mig vad som konkret kommit ut av diskussionerna med norska företrädare avseende det av norska försvarsdepartementet planerade skjutfältet på Østlandet. Han har också frågat mig när ärendet kan komma att avgöras samt om jag kommer att agera i ärendet. Frågan om miljökonsekvenser och placeringen av detta planerade norska skjutfält har diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen. Det är Naturvårdsverket som bevakar frågans hantering från svensk sida. Verket har i sina kontakter med Norge vid flera tillfällen framfört kritik mot förslaget att lägga ett skjutfält vid Gravberget. Därutöver har jag själv agerat i ärendet. Vid flera tillfällen, med början i oktober 1998, har jag själv varit i kontakt med den norska regeringen genom min kollega, den norske miljöministern, och framfört den svenska regeringens uppfattning att Norge bör välja en annan lösning som inte berör svenska intressen. föreslagit att Stortinget skall ge Forsvarsdepartementet i uppdrag att utvärdera en begränsad utvidgning av befintliga skjutfält i Sør-Norge och Hjerkin. Det kan framhållas att förslaget lämnades av en enig norsk regering. I den norska regeringens förslag finns starka skrivningar beträffande de negativa effekterna av samtliga tre alternativa lokaliseringar av skjutfältet. Den norska regeringen anför bl.a. att ett nytt skjutfält på Østlandet skulle medföra så stora permanenta negativa konsekvenser för natur, miljö och samhälle att försvaret måste hänvisas till andra lösningar. Den norska regeringen är således mycket tydlig i sitt ställningstagande att det inte bör etableras ett nytt skjutfält på Østlandet. Den norska regeringen anför dock att om Stortinget har en annan uppfattning och vill att det skall etableras ett nytt skjutfält, så är Gravberget det lämpliga alternativet. Stortinget skall inom kort ta ställning till den norska regeringens förslag. Sveriges ambassadör i Oslo, Magnus Vahlquist, har i december 1998 uppvaktat ordföranden i Forsvarskommiteen och framfört den svenska regeringens uppfattning. Vidare har jag själv kontaktat den ledande socialdemokraten i Forsvarskomiteen, Bjørn Tore Godal, som alltså representerar Arbeiderpartiet. Jag framförde då på nytt att Norge bör välja en lösning som inte berör de svenska intressena. I dag måste de norska stortingsledamöterna, liksom den norska regeringen, vara väl medvetna om den svenska ståndpunkten att en lösning bör väljas som inte berör svenska intressen. Jag ser för närvarande ingen anledning för regeringen att vidta ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för svaret på min interpellation angående Gravberget. Tyvärr konstaterar jag att svaret liknar en hel del vad som tidigare har sagts och den inställning som har varit från svenskt ministerhåll. Jag vill påminna om att frågan om en eventuell etablering av skjutfält i Gravberget på den norska sidan har varit uppe till debatt, precis som miljöministern sade, ett antal gånger. Det som jag tycker har varit genomgående i de svar som kommit från statsråden är att de tyvärr har andats ett lamt engagemang. Tidigare har flera riksdagsledamöter, bl.a. moderaterna Gullan Lindblad och Göthe Knutson, däremot varit starkt engagerade i frågan och på alla sätt belyst de faror som finns för både boende och miljö och därmed stått på den enskilde människans sida. Det är något som jag tyvärr måste säga att statsråden inte har kunnat visa i någon större utsträckning. Jag vill ta upp lite historia. I en debatt i frågan den 22 april 1997 efterlystes ett aktivt handlande från svensk sida. Jag vill citera Göthe Knutson i den debatten för att än tydligare klarlägga den frustration som riksdagsledamöter har känt i denna fråga. Knutson sade: "Det gäller att ta vara på tiden, för plötsligt har vi hela skjutfältsfrågan över oss." Jag kan nu några år efteråt konstatera: Tänk så rätt han hade redan då. Statsrådets företrädare på miljöministerposten fann ingen anledning för regeringen att ingripa därför att ärendet var aktualiserat för tidigt av riksdagsledamöter från Värmlandsbänken - en mycket besynnerlig inställning. Det är just den inställningen som man kan läsa i det ena protokollet efter det andra, att det inte var dags att lyfta upp frågan på regeringsnivå. Det hade nog inte skadat svenska intressen om det hade varit mer engagemang från den svenska regeringens sida de senaste åren, så att de inte nu hade behövt komma springande med hjärtat i halsgropen och eventuellt se bomberna explodera. Att nuvarande miljöminister har tagit upp frågan med den norska regeringen under hösten är i och för sig glädjande, men det räcker inte. Det är ett stort ansvar som vilar på miljöministerns axlar att driva den svenska regeringens ståndpunkter, som jag hoppas finns och är tydliga, i frågan och att dessutom få klarhet i alla konsekvenser som kan uppstå om norska Stortinget fattar ett beslut inom mycket kort tid som innebär att Gravberget blir Norges nya skjutfält. Vi har fortfarande i dag en finnskog i Värmland med unik kulturmiljö - en finnskog som i dag drar till sig turister för sin tystnad, sina vandringsleder och sin hängivande natur. Det är ett kulturlandskap som har både året-runt-boende och en mängd fritidsboende. Människor har valt tystnaden som ett inslag i sina liv, och det är just därför som de bor i detta område. Fru talman! Som utgångspunkt för ett fortsatt resonemang får jag för ett kort ögonblick försöka att tänka mig in i den hemska tanken att det blir ett beslut om ett skjutfält i Gravberget. Vem vill vistas i ett område som kommer att ha närheten till 30 000 granatsmällar, en miljon skott från automatvapen och 1 000 pansar och luftvärnsexplosioner per år samt stridshelikoptrar och annat flyg? Jag vill påstå att ingen vill det. Kan miljöministern tala om hur de boende i området på svensk sida kommer att få sina intressen tillgodosedda? Kommer de att få hjälp av regeringen om detta uppstår? Jag kan börja med dessa frågor.
Fru talman! För flera år sedan fick vi i Vänsterpartiet av vårt norska broderparti reda på planerna på en etablering av ett skjutfält i Gravberget. Vi i Vänsterpartiet har tagit upp detta i interpellationer och på annat sätt. Vi är tacksamma att Leif Pagrotsky i Nordiska rådet hakade på och tog chansen att markera att detta är någonting som vi inte vill ha från svensk sida. Jag instämmer med Jan-Evert Rådhström att det har varit en väldigt sen reaktion från regeringens sida. Men jag konstaterar i dag att det inte finns någon oenighet över partigränserna. Jag tänker inte upprepa nackdelarna med denna etablering. Jag vill bara trycka på den unika finnkulturen som finns i detta område. Där samarbetar vi från svensk, norsk och även från finsk sida för att bevara lämningarna från bosättningen som ägde rum på 1800-talet. Det har skett en stor turistsatsning med vandringsleder i en orörd natur på bekvämt avstånd från Syd och Mellansverige.
Fru talman! Jo då - jag har ett mycket starkt engagemang. Jag har personlig erfarenhet av dessa skogar. Det gäller kanske lika mycket de lika tysta skogarna på andra sidan Dalagränsen från Värmland sett. Jag inser fuller väl vad ett skjutfält i Gravberget kan komma att betyda. Därför har jag också lagt mig vinn om att se till att den svenska regeringens ståndpunkt har framförts till den norska regeringen. Jag har haft kontakt med min partivän Bjørn Tore Godal, som också är den ledande socialdemokraten i Forsvarskommiteen, som nu är det organ som hanterar denna fråga i Norge. Jag har framfört de svenska ståndpunkterna med stor tydlighet. Jag vet också att det har förekommit mycket opinionsbildning från svenskt håll, riktad mot det norska samhället. Jag vet att Jan-Evert Rådhström själv har varit aktiv i detta arbete. Jag vet att det är väldigt många människor i Värmland som har sett till att inte bara den norska regeringen och det norska Stortinget utan också det norska folket vet hur vi i Sverige ser på denna fråga. Jag tror mig också kunna säga att man har tagit intryck av denna samlade opinionsbildning. Jag har svårt att se, måste jag erkänna, att jag skulle kunnat göra mer under den tid jag har varit miljöminister. Vi får inte underskatta våra goda vänner norrmännens förmåga att förstå ett tydligt budskap. Att övergå från det till något slags tjatkampanj tror jag bara skulle slå tillbaka. Jag har ett mycket gott samvete i denna fråga. Jag har gjort vad jag har ansett vara det mest resultatgivande och har också goda förhoppningar om att resultatet, när beslutet en dag fattas, ändå kommer att vara ganska positivt för vår del.
Fru talman! Det är också, som jag sade i mitt första inlägg, glädjande att miljöministern på den korta tid som han har varit miljöminister har haft kontakter med Norge i frågan. Jag skulle ändå vilja ta upp en för mig mycket intressant frågeställning som gäller om det olyckliga skulle inträffa. Jag vågar tyvärr inte hoppas förrän jag ser ett beslut som innebär någonting annat. Är Sveriges regering förberedd om det blir ett skjutfält på den norska sidan som får mycket stora naturkonsekvenser på svensk sida? Jag har läst utredningsmannens yttrande. Han säger att det, om det visar sig att decibeltalet är för högt, kan bli fråga om skadestånd till svenskar som blir drabbade. Är detta troligt? Kan svenska regeringen på något sätt acceptera en situation där främmande makt gör så stor inverkan på svensk mark och svenskt boende att denna makt skall betala skadestånd för vad den förorsakat i vårt land?

Fru talman! Jag vågar nog inte ge något konkret tydligt svar på den senaste frågan. Det är klart att vi är förberedda på vad som eventuellt kan hända efter ett mycket eventuellt norskt beslut, men jag tror inte att det nu är tid att diskutera detta. Min förhoppning är naturligtvis att våra vänner på andra sidan Kölen har lyssnat och tagit starkt intryck av den samlade svenska opinionen i frågan och att vi inte skall behöva hantera den fråga som ställdes av
Fru talman! Det är beklagligt att vi inte kunde ta oss tid att diskutera den frågan, för jag tycker att den av principiella skäl är mycket viktig. Jag är i och för sig tacksam om regeringen har diskuterat frågan internt och är förberedd. Som Sture Arnesson sade tidigare är tiden nu knapp. Vi riksdagsledamöter och lokalbefolkningen har ingen möjlighet att göra något mer i denna fråga. Det sista jag och värmlänningarna kan göra är helt enkelt att vädja om att miljöministern och den svenska regeringen tar varje timme som återstår tills Stortingsbeslutet skall fattas i akt, ser på alla möjligheter och tar fram alla konsekvenser som ett i svenskt hänseende eventuellt negativt beslut skulle kunna innebära. Ta fram de konsekvenserna innan beslutet fattas, så att de inte behöver diskuteras sedan. Även norrmännen skall veta vilken ställning vi intar. Fru talman! Jag kan slutligen säga att jag hoppas att ingen tid går till spillo i denna fråga. Vi måste faktiskt alla förstå att lokalbefolkningen känner att den står och vinglar på en stol under galgen.
Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis tacka alla värmlänningar och andra som har engagerat sig i arbetet med att uppmärksamma norrmännen på hur man i Värmland ser på dessa problem.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag är beredd att föreslå sådana regler för prövning av tillstånd till antenner för mobiltelefoni att riskerna för strålning minimeras. I lagen om radiokommunikation finns bestämmelser om innehav och användning av radioanläggningar samt om användning av radiovågor för kommunikation m.m. I lagen ställs krav på tillstånd för att inneha eller använda radiosändare. Post och telestyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt nämnda lag. Vid tillståndsgivningen ställs inga särskilda krav när det gäller hälsoeffekter. Enligt plan och bygglagen Vid bygglovsprövningen skall masten placeras och utformas bl.a. så att dess avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Vid denna prövning skall även hälsoeffekterna bedömas. Det är emellertid förhållandevis få sändare som kräver att nya master byggs. Det innebär att det nuvarande regelsystemet inte garanterar att hälsoaspekterna beaktas fullt ut. Det är min uppfattning att behovet av ändrade eller kompletterande regler på området därför bör utredas. Frågorna som rör eventuella hälsorisker av mobil telekommunikation diskuteras för närvarande intensivt. Intresset för frågeställningen har lett till att forskningen inom området har ökat de senaste åren. En intensiv forsknings och utredningsverksamhet pågår i många länder bl.a. inom ramen för EU:s programverksamhet. Forskningsområdet är komplext och svårigheterna med epidemiologiska studier, främst vad gäller frågan om hur fälten skall mätas och karakteriseras, behandlas särskilt. För närvarande finns dock mycket få forskningsresultat som gäller speciellt mobiltelefoni. Det har dock under lång tid pågått forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält inom frekvensområden som även används inom mobiltelefonin. Rådet för arbetslivsforskning att senast den 1 december år 2000 redovisa en forskningsöversikt och utvärdering av såväl svenska som internationella forskningsresultat inom området elkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetiska fält. Forskningen tar också upp frågan om det kan finnas risk för att utveckla cancer eller neurologiska sjukdomar som t.ex. Alzheimer. Även akuta reaktioner i form av olika symtom och obehagsfenomen behandlas. Forskningsområdet innefattar även användningen av mobiltelefonisystem. Rådet kommer redan under hösten 1999 att lämna en särskild rapport till regeringen som rör användningen av mobila telefonisystem och strålningförhållandena kring radiosändare för mobiltelefoni. Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gjort flera utredningar om strålningsförhållandena kring dessa radiosändare. SSI har kommit fram till att de gränsvärden som rekommenderas i Sverige överskrids på avstånd närmare än en meter rakt framför radiosändarens strålande yta, men att strålningsstyrkan avtar snabbt. På avstånd större än något tiotal meter från sändarna är strålningsstyrkan mycket låg, i flera fall mindre än en tusendel av gränsvärdena. Radiosändarna har låg utstrålning i andra riktningar än i huvudstrålriktningen. Den tekniska utrustningen i basstationerna och kablarna till antennerna avger ingen strålning av betydelse. SSI bedömer med utgångspunkt i dessa utredningsresultat att radiosändare för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålningssynpunkt. De gränsvärden som SSI rekommenderar baseras på de gränsvärden som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, rekommenderar. De flesta länder i världen baserar sina gränsvärden på dessa rekommendationer. ICNIRP:s senaste rekommendationer publicerades i april 1998. De gränsvärden som rekommenderas där baseras på hälsoeffekter av elektromagnetiska fält som anses vetenskapligt belagda. Enligt ICNIRP har en genomgång av all vetenskaplig litteratur på området inte lett till att man fått fram ett vetenskapligt acceptabelt underlag för att fastställa hälsorisker vid exponering för fält som är svagare än de som anges i gränsvärdena. Enligt min mening är det angeläget att den pågående forskningen följs noga och att gränsvärdena justeras så fort ny relevant kunskap tillförs området. Det är viktigt att hälsoaspekterna beaktas. Som jag inledningsvis framhöll kommer jag också att i samråd med statsrådet Mona Sahlin föreslå regeringen att utreda behovet av tydligare riktlinjer och kompletterande regler på detta område.

Fru talman! Det har varit väldigt intressant att lyssna på den här interpellationsdebatten så här långt även om jag tycker att det uppstår nya frågetecken varje gång man tar upp frågorna. Jag tycker också att miljöminister Kjell Larssons svar var bra även om han, lika lite som vi andra, har alla svar. Mycket av forskningen pågår, och all forskning som man skulle önska är ju inte ens påbörjad. Även om jag alltså tycker att det var ett bra svar ser jag en lucka som jag hoppas att vi kan täppa till under debattens gång. Jag hyser en stor förhoppning om det eftersom jag vet att miljöministern i andra sammanhang har gjort en väldigt bra prioritering bland sina arbetsuppgifter genom den fokusering som har satts på barnen och allergin. Det är lite grann barnen som jag skulle vilja upp här också. När jag har sökt har jag inte funnit några forskningsresultat som visar hur barn påverkas av den här typen av strålning, av den här utsattheten. Forskare vet fortfarande mycket lite om hur barn under sina känsliga första år påverkas av olika faktorer. Vill man ta med i beräkningen hur barn kan komma att påverkas genom att de utsätts för strålning under hela sin livstid så vet man om möjligt än mindre. Den generation som i dag oroas av larm om cancerfrekvensen och hur denna sin tur påverkas av mobiltelefoner osv. har ändå utsatts för denna risk under en kort tid av sin levnad - helt enkelt för att det inte har funnits under hela vår levnad. Det var ganska nyss som det här blev tillgängligt för de flesta av oss. De barn som föds och växer upp nu blir den första generationen som i detta hänseende utsätts för ett fullskaleförsök. Därför tycker jag att det är intressant, och jag vill understryka hur viktigt det är, med den försiktighetsprincip som Marianne Andersson har talat om. Samtidigt är normen för tester och gränsvärden inte ett barn utan en vuxen man. Vi vet att det ofta är så att det mesta av forskningen utförs på en normal, stor man. Man glömmer bort kvinnorna. Men det är också så att barnen i än högre grad blir bortglömda i forskningen. Och i den här frågan är det, som sagt var, ganska svårt att ha någon forskning även om man hade haft den ambitionen, vilket jag inte har kunnat se att man har. Barnen är ju i sig ett fullskaleförsök. De utsätts för radiovågor. Och gemensamt för strålningen från de här anordningarna är ju att de inte är joniserade, som t.ex. röntgenstrålning och strålning från sönderfallande radioaktiva ämnen. Det här gäller tekniska anordningar av olika slag. Det är mobiltelefoner, datorer, vanliga telefoner, elektroniska bilnycklar, elektroniska barnvakter osv. Det finns så oerhört mycket som tillkommer hela tiden. Och det är ju den här sammanlagda effekten som barnet påverkas av, inte den enskilda källan, även om den kanske kan vara nog så allvarlig att utsättas för under lång tid. Här känner jag att vi måste tänka oss väldigt noga för när det gäller vad det här kan leda till för den uppväxande generationen. Jag skulle vilja ha ett svar från miljöministern när det gäller hur han ser på det här ur barnens perspektiv.
Fru talman! Miljöministern! I början av den förra mandatperioden lade jag fram en motion om det här med mobiltelefoner. Första gången jag tog upp det här i kammaren fick jag nästan höra skratt. Sedan, så småningom, var det många som stödde mig. Men då togs jag absolut inte på allvar. Den här forskningen om elektromagnetiska fält har pågått i 20 år. När jag kom in i riksdagen 1994 noterade jag att det under 1993 såldes 20 000 abonnemang. 1995 såldes det 20 000 bara på några månader. Sedan växte det hela tiden, och nu är det uppe i nästan fyra miljoner. Man räknar med att det i hela världen år 2003 skall finnas 830 miljoner användare av mobiltelefoner. Vi tog upp det här med gränsvärde. Bl.a. SAR värdet är baserat på att man pratar i telefon i en eller två minuter. Men om man ser sig omkring finner man att det pratas mycket längre. Det är det som är det svåra. Att antalet abonnemang ökar gör ju också att antalet sändare, eller antenner, måste öka för att det skall bli en bra täckning. I och för sig sägs det att ju fler sändare som finns desto mindre ökar frekvensen. Men i och med att det hela tiden sker en ökning blir det ändå en stor risk. Som föregående talare, Marianne Andersson och Carina Hägg, har sagt är det viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas. Miljöministern säger i svaret bl.a. att det inte finns så mycket forskning. Men den största forskning som har gjorts i världen är faktiskt den som Kjell Hansson-Mild gjorde på 11 000 mobiltelefonanvändare. Han såg vad användandet orsakade för besvär. Det är alltså den mest omfattande forskningen. Nu med det här nya som skall göras i EU får vi en bredare forskning över detta. Det är mycket som interagerar. Vi får radiovågor från satelliter och från TV. Jag har jämfört det med att barnen, hela mänskligheten och djurvärlden är utsatta för ett stort experiment. Det är precis som att befinna sig i en mikrovågsugn. Därför måste vi vara försiktiga. Man måste också förstå de människor som är elöverkänsliga, förstå att de känner oro. Jag har pratat med en forskare på Chalmers. Han säger att detta med mobiltelefoner är helt belagt men att man inte kan mäta så mycket från antenner. Men det handlar ju som sagt om en meters avstånd. Det händer ju faktiskt att de här antennerna sätts upp utanför fönstret, alldeles runt hörnet. Jag vill höra vad miljöministern säger om detta. Vissa delar av svaret inger dock hopp.
Fru talman! Jag börjar med att kommentera Barbro Johanssons synpunkter. Vi skall ta den här oron på allvar, och vi skall vara medvetna om att vi alla utsätts för nya former av påverkan efterhand som det kommer nya tekniska hjälpmedel av olika slag, som mobiltelefonen. Jag får dock tillägga att man skapar onödig rädsla om man jämför vår situation med att vi skulle befinna oss i en mikrovågsugn. Barbro Johansson tog upp frågan om de master som man kan befinna sig väldigt nära. Den typen av antenner är inte i dag föremål för någon tillståndsgivning. Den utredning som jag nu aviserar syftar bl.a. till att man skall överväga om det finns skäl att ha en generell tillståndsgivning för alla former av sådana här sändare och inte bara de som nu skall placeras på master; i och med att de är bygglovspliktiga utsätts de också för en viss bedömning ur hälsosynpunkt. Det innebär alltså ett ganska stort steg framåt i den riktning som ni alla strävar åt. Till den utredningen kan man lägga att vi sedan sent i höstas har en helt uppdaterad, aktuell och så långt det är möjligt fullständig forskningsöversikt som inte bara gäller forskningen i Sverige utan också forskningen i andra länder. Därför tycker jag att vi är på väg mot en situation där vi har möjlighet att både ta fram nya redskap i det här arbetet och få en samlad bild av den kunskap som finns. Det är viktigt att jag får klarlägga regeringens syn på försiktighetsprincipen. Den får tolkas som att försiktighetsprincipen träder i kraft när det finns grundad anledning att misstänka att, i det här fallet, en sändare kan ge hälsoeffekter. Det innebär att de ärenden som nu finns på regeringens bord, och andra ärenden, måste bedömas med utgångspunkt i den kunskap som vi har i dag. Den kunskapen är ju i regel tillräcklig för att förklara att det, när det gäller de mobiltelefonisändare som installeras, inte finns någon grundad anledning att tro att de är hälsofarliga. Och vi har ju en hel del kunskap också i dag om effekterna av den här typen av strålning. Det här innebär alltså inte att det införs något moratorium för nya mobiltelefonisändare. Det finns en praxis. Den granskning som kan göras och de prövningar som måste göras görs enligt de regler som gäller för närvarande. Jag bedömer dessutom att det förmodligen inte efter den här utredningen, den här kunskapsöversikten, kommer att bli någon skärpning när det gäller de sändare som i dag är föremål för tillståndsgivning. Kunskapen är ändå så pass stor på det här området att det finns en god grund att stå på när man installerar eller ger tillstånd till nya sändare. Jag får ta upp Carina Häggs synpunkter på barnen i mitt nästa inlägg.

Fru talman! Det sades att det inte finns så mycket forskning. Jag nämnde undersökningen med 11 000 Wienkonferensen var forskare från USA, Nya Zeeland, Tyskland, Österrike, Kanada, Belgien, Polen, m.fl. som forskat på detta. Alla forskare där var överens om att det är den lågintensiva effekten som är det svåra. Man har bl.a. sett att elektromagnetfält kan blockera t.ex. melatonin så att cancer fortsätter att utvecklas som kanske hade hämmats i annat fall. Det finns väldigt mycket forskning. Som jag sade i mitt tidigare inlägg har det faktiskt forskats på detta i 20 år. I och med den stora ökningen som vi nu har med alla elektromagnetiska fält från alla olika håll kommer vi att påverkas. Att säga att vi inte påverkas av att vi befinner oss i en mikrovågsugn, som jag vill kalla det, är ganska farligt. Fåglar hittar inte längre vägen. Det vet vi beror på att luften är så full av interagerande fält att de t.o.m. förlorar sin orienteringsförmåga och inte hittar rätt. Mobiltelefonin har haft en exponentiell ökning. Ökningen går mycket fort. Man försöker därför att få nya frekvenser. Det är det som är så svårt. Man måste ha fler antenner och fler sändare. En kvinnlig forskare i Umeå, Eva Lindström, visade att mänskliga celler reagerar vid väldigt lågfrekvent strålning. Att det är lågfrekvent har ingen betydelse i sammanhanget. Vi kan se på andra områden att låga doser över huvud taget under en lång tid är skadliga. Jag hoppas att vi får se en förändring.
Fru talman! Som Marianne Andersson förstår har jag gått igenom en del av materialet som finns på det här området. Jag blev också lite konfunderad över det australiensiska exempel som används väldigt ofta i debatten. Jag har åtminstone fått ett preliminärt besked från mina tjänstemän att det förmodligen måste föreligga något slags missuppfattning om de australiensiska reglerna. Nu kommer jag att besöka Australien om några veckor. Jag kommer då naturligtvis att ta reda på exakt hur det ligger till. Även om det skulle vara så att man har dessa gränsregler i en del av Australien är det i så fall det enda området i världen där man har dragit så drastiska slutsatser. Visst finns det mycket forskning på det här området. Det gäller inte just mobiltelefonin som sådan utan liknande fält. Man kan i dag säga att det finns en hygglig konsensus bland forskare om att den typ av strålning vi talar om i dag, dvs. strålning från mobiltelefonisändare, inte är farlig vid de vanliga avstånden som vi rör oss med i den här debatten. Vi talar inte i dag om hela mobiltelefonin. Denna konsensus bland forskarna får sägas vara den vetenskapliga grunden. Sedan finns det naturligtvis en del forskare som väljer att uttrycka sig på ett annat sätt och sära ut sig. Men för min del gäller det att hitta det som är den grundläggande forskningsståndpunkten i frågan om strålningens farlighet just från dessa sändare på dessa avstånd. Marianne Andersson tog upp väldigt mycket i sitt inlägg som berör två ärenden som jag just nu har på mitt bord. Jag kan naturligtvis inte gå in på och diskutera dem i detalj. Men jag lovar att jag kommer att ha arbetat ganska mycket med de ärendena innan jag avgör dem. För att upprepa vad jag sade tidigare finns det enligt min bedömning ingen grund för att nu införa något slags moratorium för mobiltelefonisändare. Däremot finns det nu grund för att göra en bedömning av hur forskningsläget ser ut. Dessbättre har vi en sådan bedömning hos oss sent i höst. Som jag har berättat i mitt interpellationssvar finns också ett starkt skäl att se över tillståndsgivningen på det här området. En sådan utredning kan vi nu koppla till en färsk, bra och bred forskningsöversikt över forskningsläget.

Fru talman! När jag har försökt att följa dessa frågor under de senaste åren har jag gång på gång försökt att ta upp barnens situation. Jag har hittills inte fått något tillfredsställande svar. Jag måste tyvärr säga till miljöminister Kjell Larsson att jag heller inte känt att det hänt någonting sedan jag tagit upp den här frågan. Det är mycket möjligt att det har gjort det. Men det har i varje fall inte kunnat redovisas tillbaka. Det var därför jag tog tillfället här i kväll att vara med i interpellationsdebatten. Jag ser inte heller någonting i detta svar. Skulle jag känna att man tagit till sig problematiken, att det arbetades aktivt med den på något håll, skulle jag inte behöva upprepa mig i den här talarstolen, utan då vore frågan omhändertagen. Jag tror precis som Marianne Andersson inte på något moratorium och har naturligtvis heller aldrig varit ute efter det. När det dyker upp nya tekniker och nya företeelser i samhället som också kan innebära nya miljörisker måste man hantera det och bedöma det utifrån sina egna förutsättningar. Det handlar inte om att förbjuda någonting eller att ha ett moratorium på något sätt. Det handlar om att ha en så säker hantering som möjligt och att ha lite framförhållning inför vad som kan komma framöver. Som jag sade tidigare har jag varit väldigt hoppfull. Jag vet att nye miljöministern Kjell Larsson har varit mycket tydlig i sin ambition att fokusera sitt arbete på barnens situation. Men trots två inlägg och trots att jag fick talmannens tillåtelse att vänta med mitt sista inlägg tills nu, har jag inte ens i miljöministerns andra inlägg fått en indikation på att han kommer att beakta barnens situation i den här frågan. Jag hoppas att jag kan få ett positivt svar innan vi lämnar salen.
Fru talman! Jag ber Carina Hägg om ursäkt för att jag glömde att ta upp barnen. Det berodde naturligtvis på att hon inte gick upp i replikskiftet. Visst måste barnens situation tas upp här. Jag vet att det finns en del undersökningar som belyser hur utsatta barnen är för den här typen av påverkan. Jag utgår ifrån, men det har jag inte kollat, att den forskningssammanställning som nu görs också tänker på att barn både är mindre och kanske mer känsliga för den här typen av påverkan och att det återspeglas i den sammanställning vi får. Jag kommer att se till att detta även finns inskrivet i direktiven för den här utredningen. Jag tycker att det är viktigt att vi inte tar några risker och att barnen inte glöms bort i det här sammanhanget heller. Om man skall var hederlig är det nog väldigt svårt att hitta något område där det råder en fullständig konsensus bland forskarna. Jag tror inte att vi kan ställa det kravet på den här typen av beslut. Det finns alltid forskare som har en annan uppfattning. Ibland kan de ha rätt. Därför skall vi vara väldigt kritiska när vi tar del av forskningsrapporter av olika slag. Vi skall naturligtvis inte nöja oss med att bara för att den som är etablerad har en uppfattning skall det vara den som gäller. Det visar amalgamfrågan. Jag kan lova Marianne Andersson att jag har haft amalgamfrågan i bakhuvudet när jag har gått igenom de här ärendena. Vi får nu en bra forskningssammanställning. Den kommer att ge oss en förnyad kunskap på det här viktiga området ganska snart. Vi kan nu tillsätta en utredning som innebär att vi ser över de regler som gäller för tillstånd för den här verksamheten. Jag tycker att det är ett ganska bra facit av kvällens diskussioner.

Fru talman! Låt mig börja med att bli nummer två i raden av officiella gratulanter till personen Göran Persson på hans 50-årsdag. Jag övervägde ett tag om jag skulle sjunga i riksdagens talarstol, men vi har inom den s.k. sångalliansen en ansvarsfördelning på den punkten där vi respekterar respektive kompetensprofiler. Och jag tror att om jag skulle börja anta den typen av ton i riksdagens talarstol skulle det vara att alltför mycket förmörka den dag som skall vara ljus för Göran Persson, mig själv och förhoppningsvis nationen. Men låt mig framföra en hjärtlig gratulation. Lika svårt men helt annorlunda att gå förbi en dag som denna, när vi skall blicka ut över de politiska arbetsuppgifterna, utmaningarna och frågorna, är att gå förbi det som händer nere i sydöstra Europa. Jag tog upp det som hastigast i partiledardebatten i höstas. Jag sade att det håller på att ske och förberedas en explosion där nere. Sedan dess har vi sett TV bilderna på människor som dödats, oskyldiga som drivits på flykt och barn som sörjer sina föräldrar. Återigen står vi i världssamfundet osäkra, trevande och handfallna inför vad som kan göras och vad som måste göras. Jag är övertygad om att det behövs ett starkt europeiskt, amerikanskt och ryskt agerande samfällt, i första hand för att stoppa våldet. I en ond värld krävs det ibland våld för att stoppa våld. I dag är Nato i detta avseende fredsinstrumentet nummer ett i Europa. Vi står av olika skäl utanför dess diskussioner. Men vi har anledning att hoppas på att de diskussionerna kan leda fram till ett sådant tryck på bägge sidor att våldsspiralen kan stoppas men därefter bereda vägen för en politisk lösning som är hållbar inte för veckan, månaden och året utan på sikt. Och där kan vi spela en större roll, både i vår roll i den europeiska unionen, politiskt, ekonomiskt och humanitärt när det gäller att bygga de europeiska fredsstrukturerna också i denna del av Europa, men också mera konkret genom att vara närvarande där nere. Redan i dag är det många svenska män och kvinnor, pojkar och flickor som i uniform arbetar för fredens sak i Bosnien, i Makedonien och i andra delar av detta område. I morgon kan deras tjänster komma att krävas också i Kosovo eller i andra delar av detta område. Det ställs krav på vår utrikespolitik, det ställs krav på vårt europeiska engagemang, och det ställs också krav på försvarspolitiken. Det är inte billigt att göra insatser för den europeiska freden. Och när vi i dessa dagar också mellan partierna resonerar om det framtida försvaret är det visserligen så att vi tack och lov inte står inför hotet av en invasion av Sverige som vi själva alldeles isolerade skall möta bara med våra krafter och vår förmåga. Men vi står inför hot mot freden och mänskligheten i Europa som vi måste vara med och möta, också med insatser som kostar pengar, resurser och kompetens. Andra skär inte ned försvaret i en tid då freden i Europa inte är säker. Vi bör undvika att sänka ned vårt eget försvar i mera av det tumult och den osäkerhet som vi har sett under den senaste tiden utan ge det stabilitet för lång tid framöver. Det är vårt bidrag inte bara till vår egen säkerhet på sikt utan också till en europeisk freds och säkerhetsordning för människor oavsett i vilken del av Europa vi lever. Det gynnar oss själva om vi skall vara egoister. Det ger oss bättre samvete när vi blickar ut över världen i övrigt. Hitintills har försvarssamtalen inte lett till så mycket. Det kanske inte är så underligt i ljuset av olika situationer. Det krävs en vilja från regeringen att göra mer än att bara prata med lite olika stämmor. Det är en väl utvecklad talang nu för tiden. Jag hoppas att det finns vilja till samförstånd och kompromiss. Vi får se hur det går. Det är viktigt för Sveriges ansvarstagande och för bilden av Sverige. När vi skildes åt, fru talman, i höstas inför julen var det en riksdag som skildes lite mer i moll än i dur när vi tittar inte minst på den ekonomiska situationen. Vi hade gått igenom en valrörelse där bilden från regeringens sida hade varit en bild i dur och väldig optimism. Allt skulle lösas, och det fanns inga problem över huvud taget. Och löftena ströddes över den lite överraskade valmanskåren. Men mot slutet av hösten smög Finansdepartementet ut sina pressmeddelanden där man reviderade ned tillväxten med en fjärdedel för 1999, reviderade upp den öppna arbetslösheten med en tredjedel för år 2000 och de facto kastade det heliga målet om 4 % öppen arbetslöshet år 2000 i papperskorgen, och Ekonomistyrningsverket började varna för att statens budget går mot underskott. Vi sade: Åtgärder, redovisning och bedömning av regeringen. Men av detta blev som bekant ingenting. Sedan dess har vi fortsatt att fråga: Vad vill regeringen göra? Vi kan inte ovanpå en förlorad höst - jag tror att det var Aftonbladets ledarsida som myntade detta begrepp - lägga ytterligare förlorade månader. Inte minst är det diskussionen om företagandeklimat och företagsflytt från Sverige - rätt eller fel - som har kommit att stå alltmer centralt. Om vi förlorar nyföretagande och om vi förlorar gamla företag, då förlorar vi jobb, och då förlorar vi välfärd, och då kommer mycket annat av det som vi ägnar oss åt också att te sig som hus byggda på skäligen lös sand. Det som vi har sett i kombinationen av diskussionen om företagsflytt och företagsklimat å den ena sidan och bilden av en mycket framgångsrik start för den gemensamma europeiska valutan euro är ju bilden av Sverige som ett land som hamnat lite utanför och som förlorar både fart och företag, jobb och tillväxt. Så där skall det inte behöva vara. Det finns ingen anledning. Vi har inte sämre förutsättningar än andra länder. I många viktiga avseenden har vi faktiskt bättre förutsättningar än andra länder. Men i många hänseenden bromsas vi. Jag läste t.ex. den årliga rapporten från SNS konjunkturråd som kom i måndags. På många områden är det så tydligt. Bedömning efter bedömning visade att vi bromsas av en felaktig och ålderdomlig politik. Jag tror inte, fru talman, att det handlar om någon enstaka åtgärd för att råda bot på det här. Jag tror att det har gått för långt i det avseendet. Det som nu krävs är mycket tydliga tecken på en samlad och stark vilja att föra vad jag skulle vilja kalla en tillväxtpolitik med turbo. Det är när vi får de starka och tydliga signalerna om den politiken som det finns förutsättningar för att vända denna utveckling. I höstas talades det ju ganska friskt om det djärva initiativet att tillskapa ett tillväxt och näringsdepartement. Vi fick alla möjlighet att ta del av den ena intervjun efter den andra och av debattinlägg efter debattinlägg. Det förkunnades snabba, det förkunnades stora åtgärder. Orden som kom från det hållet var inte direkt små. Det utlovades en stor tillväxtproposition som skulle läggas på riksdagens bord när vi samlades efter årsskiftet. I går fick vi då propositionsförteckningen där regeringen redovisar för riksdagen vilka förslag som vi här i riksdagen skall ha att behandla under våren som ett resultat av regeringens intensiva, spännande arbete med framtidsfrågorna. Det stora tillväxt och näringsdepartementet, med två statsråd, fem statssekreterare - eller har det tillkommit fler den senaste veckan? säkert bataljoner av sakkunniga och med all sannolikhet härskaror av informatörer, har nu låtit meddela att man på riksdagens bord för behandling under våren lägger fyra propositioner, varav ingen är speciellt central i förhållande till vad vi skall göra. Det är mindre än en proposition per statsråd varannan månad. Intervjuerna tar tydligen väldigt mycket tid, men en viss omdisposition av tiden förefaller motiverad. En snigel skulle lätt framstå som stressad i jämförelse med tillväxtdepartementets tempo när det gäller att åstadkomma förslag till riksdagen. Det är ju detta som är lite av det grundläggande problemet just nu. Det pratas, och det pratas, och det pratas. Men det blir inga propositioner och därmed ingen förändring - och därmed samma gamla politik. Jag ser i medierna att ministrarna pratar med varandra genom medierna, och sedan pratar ministrarna med journalister. Och sedan säger de att det vore bra om parterna i ekonomin pratade med varandra om de här olika sakerna. Men eftersom man har svårt att prata har man pratat med Ingvar Carlsson om att han kan prata med parterna om att de kanske kunde prata vidare om det man möjligtvis skall prata om. Sedan skall man nu bjuda på middag, har jag sett, i morgon i regeringens gästvilla på Djurgården, där man skall prata om de här sakerna. I Dagens Nyheter står det att det inte är fråga om prat, utan det är fråga om ett rejält snack som skall äga rum om de olika åtgärderna. Och så blir det pladder, prat, snack. Men propositionsförteckningen är tom så det dammar om det när man tittar på vad som kommer ut ur detta. Det som krävs är åtgärder. Vi moderater har lagt fram förslag som riksdagen bör kunna behandla - förslag som tillväxtdepartementet skulle ha lagt fram, eller någonting annat. Vi hoppas att de kan bli föremål för behandling. Min första fråga till statsministern - ursäkta, statsministern, att jag bryter dagen - är väl egentligen den: När slutar pratandet, och när börjar politiken? När kommer propositionerna från regeringen som gör det möjligt för riksdagen att ta ställning till alla de frågor som det behövs ta ställning till? Till dessa frågor skall jag självfallet lägga inte minst den gemensamma valutan euro. Där har socialdemokraterna gömt sig bakom den ena bastionen efter den andra. Den nesligaste av dessa var folkopinionen. Jag tyckte aldrig att det var något argument. Det är heller inte något argument i dag. Men det var regeringens eget argument, och även den bastionen har fallit. Regeringen eller, om det dröjer för länge, riksdagen bör ta initiativ till överläggningar och överenskommelser om en tidtabell för Sveriges anslutning till den gemensamma valutan. Låt mig bara kort ange tre utgångspunkter. Vi bör vara med senast när de gemensamma sedlarna och mynten införs i de andra länderna i Euroland. Vi bör ha en klart redovisad politik och strävan under det svenska ordförandeskapet i EU det första halvåret år 2001. Och vi bör inte bli allra sist i den europeiska unionen. Finland var först, mera på grund av geografin än någonting annat, men i alla fall. Skall Sverige då bli sist av alla länder i EU med denna viktiga fråga? Jag tycker inte det. Min andra fråga till dagens jubilar är då denna: När får vi överläggningar om en tidtabell för Sveriges ställningstagande och därmed möjliga medverkan i den gemensamma valutan?

Fru talman! Jag skall så småningom tacka ordentligt för all uppmärksamhet på högtidsdagen. Men låt mig, innan jag gör det, börja med att ställa en liten fråga till Carl Bildt. Det pratas och pratas, sade han, och det pladdras i svensk politik. Vi har haft försvarsöverläggningar. Där har moderaterna inte dykt upp, de har uteblivit. Andra partier har konstruktivt suttit ned och försökt hitta en lösning. När Carl Bildt tillfrågas om moderaternas inställning säger han att det är meningslöst att tala med försvarsministern. Man kan lika gärna prata med en korvgubbe på Mynttorget, säger Carl Bildt. Vad han menar med rätt ton är en av vår tids viktigaste frågor. Det skulle vara intressant att höra hur man som oppositionsledare kommer fram till en sådan attityd i en sådan här fråga.

Fru talman! Jag har problem med tiden eftersom tidsmaskinen var sönder. Har vi sådana här oerhörda sekunddebatter bör tekniken också kunna fungera i riksdagen. Men det är en annan sak. Jag hade två frågor till jubilaren. Jag hoppas att svaren kommer vad det lider. Det är riktigt som statsministern säger. Vi satt i förtroendefulla samtal med försvarsministern. Jag gjorde det, och de andra borgerliga partierna gjorde det. Vi slöt en överenskommelse om försvarsekonomin med regeringens försvarsminister och med de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutskottet. Den desavouerades av en rätt ohelig allians mellan Erik Åsbrink och Birger Schlaug, och statsministern gav aldrig sin försvarsminister det stöd han borde ha fått efter den överenskommelsen. Det säger sig självt att då är det mindre meningsfullt, om vi skall sluta en överenskommelse med regeringen, att tala med den person som Göran Persson själv har desavouerat. Det som visades i de överläggningarna var att försvarsministern - som jag inte har svårt att komma överens med - icke talar för landets regering. Skall man göra upp med socialdemokraterna, måste man nog tala med Göran Persson eller med Erik Åsbrink. Nu för vi samtal med försvarsministern, men jag har sagt att de inte kan avslutas på den nivån. Det har vi gjort en gång, och det som vi då kom överens om var inte värt vatten. Skall det föras samtal som skall leda framåt, får de dessvärre föras på en annan nivå. Jag beklagar att försvarsministern desavouerades av sin statsminister, men det är ett faktum.

Fru talman! Försvars och säkerhetspolitik är centrala frågor i debatten. Carl Bildt har ju försökt att profilera sig på det området. Här skall man sträva efter samling och breda lösningar, och det har vi gjort. De enda som här skiljer ut sig radikalt i ton och i sak är ju moderaterna. Jag tycker att det är illustrativt att en tidigare statsminister kostar på sig att i den här för Sveriges skull centrala frågan döma ut en försvarsminister som en korvgubbe. Fru talman! Det ligger i detta någonting som väl bäst sammanfattas i det som Carl Bildt förut själv talade om: prat, prat, prat. Korvgubbar är naturligtvis respektabla människor, men det var väl inte det som Vad sedan gäller budgetuppgörelserna om försvaret vill jag säga att dessa skall hållas. Det handlar om en långsiktig framtida inriktning, men då mäler sig moderaterna ut. Kanske orkar man inte ta ansvar. Kanske vågar man inte säga att vi nu skall reducera resurserna i en tid då det säkerhetspolitiska läget är bättre, men säg då det! Stå upp för den saken! Säg att försvaret skall ha mer pengar, även om andra inser att vi kan reducera det, men göm er inte bakom detta billiga spel, detta billiga personangrepp att reducera en försvarsminister på så sätt som Carl Bildt har gjort. Björn von Sydow talar naturligtvis för hela regeringen när vi diskuterar en långsiktig inriktning av försvaret. Det är självklart. Men med tanke på den ton och det anslag Carl Bildt hade i sitt inledningsanförande, som ju i övrigt var rent på förslag, kunde jag inte låta bli att erinra om det egentligen enda som han har gjort i svensk politik det senaste halvåret, nämligen hans utspel om försvaret. Det är en väldig diskrepans däremellan och vad han nu sade. Detta är tänkvärt för Carl Bildt, för riksdagens moderater och för oss övriga, som försöker att hitta en bred lösning. Det kanske inte går, men i så fall beror det på att moderaterna så kraftfullt avviker från oss andra.

Fru talman! Jag höll på att säga till statsministern: Tala med försvarsministern! Det som inträffade i höstas var förmodligen - jag är inte säker på att det är riktigt, men jag vågar göra antagandet - att jag talade mer med hans försvarsminister än vad han själv gjorde. Vi hade de facto en överenskommelse om hur vi skulle lösa de aktuella problemen i försvaret, och försvarsministern desavouerades av statsministern, av finansministern och av Birger Schlaug. Jag har sedan begärt att vi skall ha partiledaröverläggningar om försvaret. Intresset för det har varit rätt begränsat. Det är vidare inget fel på korvgubbar, men deras inflytande över finansministern och över statsministern när det gäller försvarspolitiken är rätt begränsat, och problemet är att också försvarsministerns inflytande har varit begränsat. Jag begär överläggningar i seriös anda. Man desavouerar inte sin försvarsminister utan att detta får konsekvenser. Detta har varit, Göran Persson, en regering där statsråd har pratat fram och tillbaka men sällan har verkat prata med varandra, och då blir det en sådan här röra. Den är inte ens rödgrön. Den är bara röd.

Fru talman! Jag vill först instämma i mycket av det som Carl Bildt sade om utvecklingen i sydöstra Europa. Jag tycker uppriktigt att det är stimulerande att vi i Sveriges riksdag har en så kunnig debattör i de frågorna, som kan tillföra mycket till diskussionen. Jag vill gärna gå längre och säga att mycket av det som hänt de senaste dagarna kräver ett tydligt fördömande och att det behövs ett rättsligt ingripande mot förövarna av de senaste dåden i det här området. Jag tycker att det är positivt att de här värderingarna och bedömningarna tar ett rejält utrymme också i Sedan delar jag också mycket av synpunkterna om att prat har ersatt konkreta nödvändiga åtgärder för en tillväxt i Sverige. När man sysslar med datorer använder man ju en annan benämning för att prata, nämligen att chatta, och vi vet att Carl Bildt mycket håller på med det. Men tyvärr är det väl i detta sammanhang så att det är moderaterna som mest chattar och just bara chattar. Jag har svårt att i det som Carl Bildt redovisat i dag och även i det som Carl Bildt tidigare sagt hitta några skarpa åtgärder vad gäller att se till att informationstekniken, IT, blir tillgänglig för alla i det här landet. Jag saknade ordet informationsteknik när det gällde möjligheterna till tillväxt och utveckling i hela landet. Det bekymrar mig att det råder så stora skillnader i tillgänglighet till den här tekniken. På en del håll i landet kan det kosta en struntsumma att komma i åtnjutande av breda band och en god tillgänglighet. I de större städerna kan det kosta ett par tusen kronor. På andra håll, inte alls långt utanför tätorterna, kan det kosta 30 000-40 000 kr att komma i åtnjutande av möjligheterna att chatta mer eller mindre seriöst. Inte minst vad gäller näringslivet sker det ofta seriöst. Vi och jag i Centern tycker att det är angeläget att samhället är med om att satsa på detta och tar ansvar för åtminstone den utbyggnaden. Man kan fundera över hur mycket en utbyggnad av ett sådant här nät för informationstekniken skulle kosta. Förra gången vi pratade om det här gjorde jag den bedömningen, som naturligtvis är grundad på mer kvalificerade bedömares uppfattning, att det skulle krävas i storleksordningen 50 miljarder kronor för ett rejält fiberoptiskt nät över hela landet som skulle möjliggöra det som vi kallar en digital allemansrätt. Detta är ju mycket pengar. Oavsett om det rör sig om 50, 40 eller 60 miljarder behövs det en rejäl satsning för att hela landet skall kunna få nytta av det. Jag tycker mig se ett motstånd från moderaterna mot ett statligt ansvar för att bygga upp den här digitala allemansrätten. Min fråga är: Vill Carl Bildt medverka till ett statligt ansvar för att se till att detta kommer till stånd?

Fru talman! Tiderna förändras - nu blir jag attackerad av Centerpartiet för att inte tala så mycket om bredband. Jag håller med Lennart Daléus om att detta är väldigt viktigt och att vi måste göra mera när det gäller digitala motorvägar och digitala grusvägar och bredband för alla. Vi har lagt fram förslag beträffande privatiseringen av Telia. Björn Rosengren bör med Telia göra det som han har gjort med andra företag. Då får vi pengar som kan användas för att hjälpa till också här. Kan vi ha en dialog mellan våra bägge partier om hur vi bättre konkretiserar våra båda förslag om detta, vore det bra för alla. Bredband för alla, moderater, centerpartister och socialdemokrater!
Fru talman! Varken jag eller Carl Bildt skall vara ledsen för att man från Centerpartiets sida talar om bredband och digital allemansrätt. Det finns säkert mycket att utveckla gemensamt på den punkten. Men det viktiga är att moderaterna har det tydliga engagemanget i att det är ett samhälleligt ansvar och ett statligt ansvar och i att investeringarna kommer till stånd, och att vi inte bara, som jag har läst i Carl Bildts artiklar, anser att det är marknaden som skall svara för detta. Jag tror att om detta skall ut till varje hushåll och till varje arbetsplats, då måste samhället ta ansvaret. Marknaden kommer inte att klara av det. Det är möjligt att Moderaterna och Centern inte klarar av det ensamma, men man kan hoppas att det kommer att finnas en bred uppslutning kring engagemanget i att skapa en digital allemansrätt.

Fru talman! Jag vill också börja med att instämma i den oro som vi väl alla känner över läget nere i Kosovo och provinsen där runtikring. Det här kräver mer av internationell solidaritet och mer av gemensamma satsningar via FN för att klara upp den situation som råder där nere. Men jag förstår inte riktigt den stora del som Carl Bildt i sitt tal ägnade det svenska försvaret och satsningarna där. Hoten mot Sverige är i dag inte militära, men ändå vill moderaterna i det här läget satsa oerhört stora summor på ett militärt försvar i Sverige. Det kanske inte är bredband till alla utan bandvagn till alla som Carl Bildt vill ha. Jag vill ställa en fråga eftersom Carl Bildt egentligen inte med ett ord berörde den sociala situationen i Sverige. Den handlar bl.a. om hur våra barn har det. Vi får ständigt larmrapporter om hur resurserna i kommunerna inte räcker för kärnverksamheten, hur klasserna och barngrupperna är för stora, hur personalen inte hinner med och hur vården och omsorgen inte räcker till för de sjuka och de gamla. Det är därför jag undrar: Är det Moderaternas prioritering inom den ekonomiska politiken att det i dag skall satsas på det militära försvaret och därmed naturligtvis inte finnas ekonomi och resurser för den sociala satsning som behövs i landet i dag?

Fru talman! Jag tänkte börja med att gratulera Göran Persson på hans 50-årsdag. Vi får tillfälle att gratulera mera i eftermiddag, vet jag. Jag vill också gärna gratulera till det mycket kloka beslutet att låta tillsätta en sanningskommission. Det var en bra present till alla oss som har arbetat för det här under lång tid och framför allt en bra present till alla de människor som har blivit drabbade av den här orättfärdiga åsiktsregistreringen. Det var klokt, tycker jag. Debattreglerna tillät inte mig att begära någon replik på Carl Bildts anförande, men jag tycker att det är intressant att diskutera Sveriges roll i världen. Vi har anledning att göra det. Vilken roll skall Sverige ha, och vilken röst skall Sverige ha i den internationella politiken? Jag tror att vi är helt överens om, över alla partigränser, att vi måste verka för att stärka FN:s roll. Jag tror också att vi är överens om att Sveriges röst i världen skall vara en röst som starkt arbetar för att hävda mänskliga rättigheter och som arbetar för fred, nedrustning och avmilitarisering. Jag ser att det finns uppenbara svårigheter såsom politiken bedrivs i Sverige i dag, också från Sveriges regering, och jag vill ta upp två exempel. Det ena är den rättsprocess som nu pågår i Storbritannien som gäller Pinochets roll och den makt han utövade under sin tid som diktator. Det finns en stark och bred internationell opinion som naturligtvis vill att Pinochet skall ställas inför rätta och anser att man inte kan betrakta immunitet för en statschef som ett legitimt försvar för att man utövar terror, massmord, förtryck och mord. I den här debatten har Sveriges regering agerat påtagligt svagt, för att inte säga inte alls. Till skillnad från statschefer i många länder, inte minst i Europa och i EU-kretsen, har Sveriges regering inte uttalat sitt stöd i den här frågan. Utrikesministern har sagt att det här är en juridisk fråga och att vi måste ha respekt för att vi lever i en rättsstat. Det är en mycket märklig argumentation, tycker jag. Det innebär ju att Frankrikes president eller Tysklands utrikesminister, för att ta några exempel, tydligen inte har förstått att de skall respektera rättsstaten. De har mycket entydigt gått ut och sagt att de naturligtvis stöder de krafter som nu är i gång för att se till att Pinochet ställs inför rätta. Jag skulle vilja fråga Göran Persson: Varför har inte den svenska regeringen tagit en klar ställning i den här frågan? Nu har i dag både Svenska PEN, Amnesty och Helsingforskommittén i ett brev till utrikesministern kritiserat det här och vill ha ett klart ställningstagande från den svenska regeringen. Jag hoppas att Göran Persson kan leverera ett sådant. Det andra gäller vår syn på hur vi skall agera internationellt för att arbeta för fred, nedrustning och avmilitarisering. Det här kopplar jag till Sveriges vapenexport, och det är en fråga som är aktuell i många länder. Jag tänker framför allt på vår försäljning av JAS-planet. Det är aktuellt i Sydafrika och kommer väl igen att bli aktuellt i Chile. Det här är ett sätt att förhålla sig till nya demokratier där man använder vapenindustrin som dörröppnare för nödvändiga och önskvärda civila investeringar. Jag menar att det är omöjligt för ett land att förena en hög och tydlig röst för fred, nedrustning och avmilitarisering med rollen som internationell vapenhandlare. Det här är en fråga där Sverige måste ta ställning. Man kan inte sitta på bägge de här stolarna. Och jag skulle vilja höra hur Göran Persson resonerar kring de här frågorna. Är det så att Sveriges roll framöver skall vara vapenleverantörens, eller är det så att Sveriges roll framöver i de internationella forumen skall vara en röst som talar klart och tydligt för nedrustning, för fredsbyggande och för att stärka de demokratiska strukturerna i de nya demokratierna? Vi vet ju att det största hotet mot en demokrati är fattigdomen, och vi vet att i de länderna, precis som i Sverige, behöver vi pengarna för att bygga välfärd. Det är den starkaste investeringen i en demokratisk utveckling. Jag har varit på en resa i Sydafrika och har nyligen kommit hem. Jag är mycket inspirerad av att se hur man där hanterar sina problem. Jag är mycket inspirerad av att se hur det hopp och den framtidstro som finns där är så genomsyrande på samhällets alla nivåer. Det är svårt, skall jag säga, att komma tillbaka till Sverige. Inte bara för att det är mörkt, regnigt och kallt, utan också för att det finns en mental försurning i den politiska debatten. På något sätt har vi i Sverige lyckats få missnöjet som drivkraft i den politiska debatten. Jag tror inte att det är särskilt fruktbart. Jag tror inte att det är framgångsrikt. Jag tror inte att det entusiasmerar och inspirerar människor att ta egna initiativ. Jag tror inte att det får människor att känna att politiken är ett verktyg för att skapa förändring. Jag tror inte att det initierar delaktighet från alla de människor som faktiskt behövs just nu i arbetet med att bygga välfärden i Sverige. Det är vad den kommande mandatperioden har som sitt mål. Det är det som vi har fått som uppdrag av väljarna. Vi har haft en tid av saneringar. Nu skall vi gå mot en tid av byggande av välfärd. Vi skall gå från svångrem till skapande i politiken. Det måste vi göra med en tilltro till att vi har möjlighet och kraft och till att varje människa i detta avlånga land som heter Sverige har intiativkraft och egen förmåga till att skapa. Den atmosfären, den mentala omställningen, tror jag att vi måste försöka komma överens om att vi skall frammana. Då har vi som politiska företrädare ett stort ansvar att själva se till att vi skapar oss ett sådant utrymme i politiken att vi kan vara med att få människor att växa. Jag ser ett stort hinder i detta när vi skall ta oss an de uppgifter vi har. Vi från Vänsterpartiet ser som den viktigaste att alla människor som kan och vill arbeta och ha en egen inkomst att försörja sig på skall kunna få göra det. Det är huvudmålet. På vägen dit har vi problem som också är möjligheter och tillgångar när vi skall se till att alla människor kan arbeta. Miljöomställningen är nödvändig. Den kan vara en stor drivkraft i att skapa nya jobb, nya möjligheter till försörjning och nya möjligheter för människor att arbeta med intressanta och utvecklande saker. Vi har jämställdhetsproblem. Det är också en möjlighet när det gäller att skapa arbete. Det gäller att se till att kvinnors delaktighet blir större och att vi får samma tillgång till samhällets möjligheter som männen har. Vi har orättvisor och ojämlikheter som vi måste rätta till. Men det finns en produktiv rättvisa som också skapar jobb. Vi har obalanser på arbetsmarknaden. En del jobbar nästan ihjäl sig medan andra inte har något arbete alls. Vi kan skapa en bättre balans genom arbetstidsförkortning. Det ger möjligheter och skapar arbete. Det finns många positivia drivkrafter för att skapa möjligheter för människor att ha en egen försörjning. Vi skall inte se det som problem utan som möjligheter att komma vidare. Men det finns en sak som jag tycker att vi måste diskutera seriöst. Det är varför vi har satt oss i en situation där vi som politiker binder ris åt egen rygg och där vi själva försätter oss i en handlingsförlamning. Det är frågan om budgettekniken. Det låter väldigt kameralt. En majoritet här i riksdagen har beslutat att vi skall ha en budgetprocess som innebär att vi sätter utgiftstak. De utgiftstaken försvaras med näbbar och klor av vår finansminister, och naturligtvis av hela regeringen. Vi i Vänsterpartiet har i vårt samarbete gått med på den ekonomiska politiken. Men vi är väldigt kritiska till det inslaget av följande skäl. Jag skall försöka att förklara hur det här fungerar inte i syfte att spräcka något samarbete utan för att få i gång en bred seriös diskussion kring det här problemet. Det fungerar så här om man sätter utgiftstak. Jag kan ta företagssidan. Om man på Volvo satte ett utgiftstak för inköp av plåt och sedan fick en beställning på 30 000 bilar kan man inte ta den beställningen, eftersom man satt ett utgiftstak på plåt. Man kan inte köpa inte mer plåt för att tillverka bilarna. Alltså måste man säga nej till beställningen. Annars spräcker man utgiftstaket. Det är en absurd situation. Vi kan ta en hushållsekonomi där frun i familjen har fått en efterlängtad och bra löneförhöjning på en tusenlapp i månaden. Hon kommer glädjestrålande hem till familjen vid köksbordet och säger: Nu har jag fått löneförhöjning! Nu skall vi spara den så att vi kan åka på en resa tillsammans allihop i slutet på året. Så säger mannen i familjen: Men kära du, det går inte! Kommer inte du ihåg att vi i våras kom överens om att vi skulle ha ett utgiftstak? Vi kan inte göra av med de här pengarna för då spräcker vi taket. Det är märkligt. Jag kan ta ett annat exempel som rör jämställdheten. Tänk om vi fick detta genomslag i jämställdheten i Sverige som innebär att fler män börjar ta ut mer av sin föräldraledighet, fler än de 8 % som i dag tar ut den. Männen har som vi alla vet högre lön än vi kvinnor. De får alltså en högre ersättning från föräldraförsäkringen. Det innebär att om en massa män börjar ta ut sin föräldraförsäkring spräcker man taket på den utgiftsposten. Det går alltså inte att uppfylla jämställdhetsmålet. Säg att vi får många fler människor i arbete än vad vi nu har, vilket vi ju vill. De kommer in i systemet och är naturligtvis ibland också sjuka och utnyttjar sjukförsäkringssystemen. Då spräcker vi taket. Det går inte. Det är en omöjlig situation som jag hoppas att jag har klargjort på det här sättet. Vi har satt oss med en budgetdisciplin - som inte är nödvändig, men som är beslutad av en majoritet - som innebär att vi inte kan uppnå de politiska mål vi säger att vi vill uppnå, för då spräcker vi utgiftstaket. Vi har skapat en handlingsförlamning i politiken som vi allvarligt måste diskutera av det skälet att vi måste komma till rätta med det. Vi måste gå från ord till handling. Jag håller med Carl Bildt om att man kan bli lätt frustrerad över att det inte händer mer och att det inte händer fortare. Men det här sättet att hantera budgeten är som en broms för oss att uppnå de politiska mål som vi har fått förtroende i valet att uppnå. Det måste vi föra en seriös diskussion om. Vi måste skapa oss ett större handlingsutrymme i politiken för att också kunna visa för människor i praktiken att politiken är ett verktyg för de nödvändiga förändringar som krävs och att vi har en handlingsförmåga. Annars får vi den situationen att människor känner att det inte händer någonting, att det inte blir någonting och att vi fortsätter samma nedskärningspolitik som tidigare. Man sitter nu ute i kommunerna och skär och skär, och sparar och sparar. Barngrupperna blir större på dagis. De som inte har tillgång till barnomsorg för att de är arbetslösa har inte möjlighet att ta arbete, osv. Många människor lever i stora svårigheter. Vår ambition är att göra någonting åt det. Men då måste vi också ha verktyget, den ekonomiska politiken. Då kan vi inte binda upp oss vid ett budgetförfarande som omöjliggör för oss att förverkliga våra ambitioner. Då har vi reducerat politiken till just bara ett forum för prat och inte handling. Det är inte politikens roll. Politikens roll är att få människor att växa och bli mycket större än de någonsin trodde. Då behöver vi ha verktygen i vår hand.

Fru talman! Gudrun Schyman sade att det mentala klimatet har förgiftats. Vi har i för hög grad fått missnöjet som drivkraft i politiken. Jag antar att det var en och annan som undrade om vi hörde rätt. Det är väl ingen politiker i Sverige som så systematiskt har utnyttjat missnöje för att vinna politiska framgångar som just Gudrun Schyman. Men nu är vi i en ny situation, för nu utövar Vänsterpartiet makt. I alla år har vi fått diskutera era idéer, och de är ju dåliga. Men nu har ni ändå fått en väldig massa röster, mycket på grund av den systematiska missnöjespolitiken. Nu har ni fått makt. Då säger Gudrun Schyman: Det händer ju ingenting. Många människor lever i stora svårigheter, barngrupperna växer. Men ni är ju ansvariga nu. Jag skulle vilja ta upp två konkreta saker. Vi har änkorna. Många lever i stora svårigheter, sade Gudrun Schyman. Änkorna brukar demonstrera här utanför en gång i veckan. Jag har varit ute hos dem några gånger. Före valet fick man vänta tills en vänsterpartist hade talat. Men efter valet har vi inte sett till några vänsterpartister på de demonstrationerna. Jag hörde i TV Gudrun Schyman försvara sig med att oppositionen inte har något samlat förslag. Det är möjligt att det är så, det vet jag inte. Men poängen är att Gudrun Schyman inte längre är i opposition. Gudrun Schyman tillhör ju regeringsunderlaget. Hur har Gudrun Schyman utnyttjat sin nya maktställning för att motsvara det förtroende som hon har fått av väljarna? Det andra området jag skulle vilja ta upp är den stora arbetslösheten, inte minst är många kvinnor arbetslösa. En mycket stor potentiell arbetsmarknad för kvinnor är tjänstesektorn. Men där händer alldeles för lite. Vi har inte alls den tillväxt av nya jobb som vi skulle kunna ha. Gudrun Schyman har berättat i en intervju att hon själv har köpt städtjänster. Det är en del av detta. Men tjänstesektorn handlar om mycket annat. Borde inte Vänsterpartiet ge upp sitt ideologiskt betingade motstånd mot någon form av skattestimulans för tjänstesektorn. Det är på grund av att ni finns där och är så benhårt emot varje åtgärd för att få fart på tjänstejobben som Margareta Winberg och andra på socialdemokratins vänsterflygel lyckas stoppa detta år efter år. Om ni ändrade ståndpunkt och sade: Nu har jag t.o.m. köpt städtjänster själv, varför skall vi ha ett sådant ideologiskt motstånd mot detta? Låt oss införa en skattestimulans för den här typen av jobb. Mängder av medelålders invandrarkvinnor med dåliga språkkunskaper och många andra kvinnor i olika situationer skulle på det sättet få en ny chans. Hur utnyttjar Vänsterpartiet sin nya makt?

Fru talman! Jag ser inte det stöd vi fick i valet som ett stöd för missnöje på det viset som Lars Leijonborg försöker att få det att framstå som. Stödet i valet fick vi av människor som vill vara med, som vill vara delaktiga, som vill ha tillgång till ett arbete, som vill ha möjlighet att bättre rå över sina liv, som vill komma bort ur den situationen att man är hänvisad till socialbyrån eller en a-kassa som inte räcker. Det är inte att vara missnöjd att vilja göra något åt sitt liv, att vilja få förbättringar. Det tycker jag faktiskt är en bra drivkraft. Vad gäller änkorna står vi naturligtvis fast vid det förslag som vi förde fram i valrörelsen, att detta skall rättas till. Det är en av de frågor som vi har med när vi diskuterar med regeringen om den kommande budgeten. Vi har på intet sätt övergett den ståndpunkten. Men det var så att det inte fanns något samlat förslag på hur det skulle genomföras. En del borgerliga partier hade inte avsatt några pengar alls, andra borgerliga partier hade förslag på att man skulle finansiera detta genom försämringar för andra pensionärsgrupper. Det kan vi inte acceptera. Men vi arbetar med frågan, jag lovar. Vad gäller arbetslösheten och tjänstesektorn är vi inte emot att prova skattelättnader inom tjänstesektorn, men mycket bredare. Vi ser det inte som särskilt produktivt att bevilja enskilda personer avdrag på skatten när man anlitar en person som kommer och gör en tjänst. Vi vill titta närmare på tjänstesektorn brett. Det innefattar en mängd tjänster. Städföretag erbjuder en sådan tjänst, men det finns andra servicetjänster som också ingår i detta. Det tycker vi är ett intressant förslag, som bl.a. LO har tagit fram. I ett brett perspektiv tittar man närmare på tjänstesektorn, som då företrädesvis består av små företag, och ser efter om det kan vara produktivt att genom skattelättnader för de här företagen se till att få en bättre tillväxt i den sektorn.

Fru talman! Nu börjar Gudrun Schyman låta som ett statsråd. Nu använder hon orden tittar på. Det har jag märkt är de vanligaste orden när man ser statsråd på TV: Vi skall titta på det. Vi skall titta på ett bredare grepp, säger Gudrun Schyman. Men titta inte längre! Idéerna om skattestimulanser för tjänstesektorn fördes fram på ett socialdemokratiskt seminarium i Visby i början av 90-talet. Sedan dess har det politiska systemet tittat på tjänstesektorn. Men titta inte längre, utan gör någonting! Av alla argument tycker jag det sämsta är att förslaget är för smalt. Men vi har ju försökt att lägga fram de förslag som vi har trott skall ha någon möjlighet att få majoritet. Folkpartiet har ett förslag som innebär att hela tjänstesektorn skulle få lägre beskattning. Det är inte för smalt. Men om Vänsterpartiet nu seriöst skulle gå in för en bredare stimulans av tjänstesektorn är det en mycket intressant situation i Sverige, för då skulle vi äntligen kunna få bättre fart på de jobben. Gudrun Schyman talade länge om utgiftstaket. Nu har det tydligen blivit den kuliss som man skall krypa bakom och säga: Vi kan inte få igenom några av våra vallöften, för de andra har hittat på någonting som heter utgiftstak. Om detta är så avgörande för er måste ni ju lämna samarbetet. Då stöder ni inte en grundbult i den regeringspolitik som ni i praktiken ger ert stöd. Men nu råkar det vara så att Sverige är det land i hela världen som har de högsta offentliga utgifterna. Under huvuddelen av de senaste 30 åren har vi haft större utgifter än vi har haft inkomster. Att de flesta av oss därför har kommit överens om ett system som skall hjälpa oss att se till att vi får balans i våra affärer, så att vi slipper låna, är väl inte så konstigt. Om det enda budskapet från Gudrun Schyman egentligen är att vi skall börja låna igen för att kunna göra allt det som Vänsterpartiet har lovat ut före valet, för att "uppmuntra" missnöjet från olika grupper som man har appellerat till, tycker jag att det är en mycket dålig politik. Om ni väljer att fortsätta att vara ett stödparti, måste ni hitta andra vägar för att förverkliga i varje fall en del av era vallöften. Se till att ni får fart på de jobb som inte minst arbetslösa kvinnor behöver, och visa att ni kan göra någonting åt de änkor som har berövats flera tusen kronor per månad. Det är en mycket utsatt grupp. Några av dem röstade säkert på Vänsterpartiet för att de trodde på era löften. Ni är skyldiga dem att göra mer än ni hittills har gjort.
Fru talman! Lars Leijonborg kan vara helt lugn. Vi tänker inte bryta några löften till vare sig änkorna eller om att se till att göra det möjligt för människor att få arbete. Ett av de förslag vi har diskuterat nyligen är att alla barn skall ha möjlighet att få en plats i förskolan - även om föräldrarna är arbetslösa. Ett sådant hinder för kvinnor att få tillgång till arbetsmarknaden är oerhört angeläget för oss att undanröja. Vi skall nog kunna få en bra diskussion om det i regeringen. Grundskälet är barnen. Barnen har rätt till en plats i förskolan som ett första steg i det livslånga lärandet. Vad gäller synen på tjänstesektorn, vet inte jag varför Lars Leijonborg är så förvånad över att vi har hållningen att det är intressant att göra en bred översyn av tjänstesektorn och se om det går att stimulera tillväxten där. Det har vi upprepat i motioner, och därför är det inte någon nyhet. Det är ingenting vi har försökt att hemlighålla. Folkpartiets förslag är att man så fort någon kommer hem till den privata våningen, en bilreparatör eller en veterinär, skall få göra avdrag för det. Det var ett märkligt och dåligt förslag. Därför gav vi inte det något stöd. Vi tror att det är bra att se brett på frågan. Företagen skall stimuleras. Skattepengar skall inte användas för att ge enskilda, oftast höginkomsttagare, möjlighet att göra avdrag på skatten för att få billig hjälp hemma. Det är en skillnad i vårt synsätt, och det får vi väl acceptera. Jag tar upp diskussionen om balanskrav och budgetteknik på ett seriöst sätt, Lars Leijonborg. Det är inte för att spräcka något samarbete, utan för att vi tillsammans måste diskutera hur vi har utformat reglerna för den ekonomiska politiken. Om det visar sig vid en seriös granskning att det här sättet att hantera frågan omöjliggör för oss att åstadkomma det vi vill, måste vi sätta oss ned och fundera. Jag förväntar mig att få ett seriöst bemötande. Det är inte fråga om att vi skall lämna något samarbete. Tvärtom! Vi skall intensifiera och fördjupa samarbetet. Det skall vara över hela mandatperioden. Vi har ett uppdrag av väljarna, nämligen att se till att vi får rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och miljöomställning i Sverige. Det är ett stort och viktigt uppdrag. Vi behöver all den kraft och inspiration och de verktyg som står till vårt förfogande.

Fru talman! Herr statsminister! Med en enkel tulipan uppå bemärkelseda'n, jag har den äran, jag har den äran att gratulera! Blomman kanske ser ut som en tulipanaros - jag vet inte - men den skall i så fall inte uppfattas symboliskt. Den är i alla fall röd och grön. "Rröd och grrön." Samtidigt bör det understrykas att det var tur att det inte var han med sådana r som sjöng. Jag har fått en lapp från ledamöter som ville att vi skulle sjunga: Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Men jag har absolut motsatt mig det. Någon ordning får det vara, man ändrar inte på talen hur som helst en sådan här förmiddag. Jag har lagt märke till att herr statsministern väldigt gärna sjunger själv. Jag har t.o.m. sett statsministern med iver sjunga Kungssången. Det är inte alla socialdemokratiska partiledare genom åren som har gjort det. Jag har inte lagt märke till om detta fortfarande gäller sedan Göran Persson slog sig ihop med Gudrun Schyman. Men, vem vet? Fru talman! Låt mig allra först få instämma i de ord som yttrades om det katastrofala läge som råder på Balkanhalvön. Det var utomordentligt väl sagt. Det vore väl något märkligt om vi inte lite grann inför ett nytt arbetsår sysslade en aning med politisk revision. Det måste te sig både naturligt och angeläget att fundera över vad som ägt rum politiskt efter valet förra året den 20 september. Försöker man inventera vad regeringen har åstadkommit, kommer man fram till att den i stort sett inte har åstadkommit någonting. Jag kan förstå att man viftar bort ett sådant påstående med att det är en oppositionspolitikers sätt att agera, dvs. att påtala politisk försumlighet. Men tänk efter. Hösten 1998 måste gå till den svenska politiska historien som den höst då en svensk regering manifesterade tafatthet och oförmåga mer än någonsin. Regeringen har ju inte levererat någon politik! Statsråden verkar på något märkligt sätt ha berövats sitt självförtroende. Regeringen har bytt ut ministrar, slagit ihop departement och tillsatt arbetsgrupper. Men var finns politiken? Jo, den finns i viss mån i ord och i pressmeddelanden. Ordrikedomen kan ju ingen klaga på. Man lovar att det ena och det andra skall komma. Men om ord kunde driva undan arbetslösheten, skulle sannolikt varenda svensk ha dubbla arbeten i dag. Om eleganta uttalanden kunde få företagen att kasta utflyttningsplaner och funderingar på att lämna Sverige över bord, skulle nog näringslivet blomstra mer än någon av oss under vår levnad har upplevt. Men det räcker inte med ord och uttalanden! Hur kunde ni, Göran Persson, få för er att slå ihop departement till ett s.k. superdepartement och sedan inte ha någon politik att leverera från detsamma? Hur kan det komma sig att ni får för er att kalla till skatteöverläggningar med alla partier och be dessa partiers företrädare presentera deras syn på skattepolitik, för att sedan som regering inte själv ha någon sådan politik att presentera och än mindre ha styrka nog att förverkliga? Försvarspolitiken skall vi bara inte tala om! Ett tag verkade det som om Birger Schlaug var på väg att bli försvarsminister, trots att det fanns en deklarerad överenskommelse om att Schlaug inte skulle få ha med försvarspolitiken att göra. Nu har den debatten återgått till det för regeringen normala, nämligen att ingen vet. Fru talman! Vi kristdemokrater går inte omkring och inbillar oss att en regering har all makt att hålla industrier kvar inom rikets gränser. Men vi skulle, enligt mitt sätt att se, vara anklagansvärda om vi inte reagerade och kände bestörtning - just bestörtning - när vi hör och läser att regeringen "inte någon gång tidigare sedan Göran Persson blev statsminister 1996 har bjudit in näringslivet". Är det verkligen sant? Nu skall det tydligen ske något slags brandkårsutryckning sedan tidningarna en längre tid har varit proppade med information om utflyttningar och funderingar runt våra storföretags framtid. Vi har kunnat ta del av de mest märkliga resonemang i medier. Från regeringshåll verkar man trösta sig med att delar av storföretagen stannar krav. Man förfäktar den oförsvarbara åsikten att det inte betyder något om huvudkontoren hamnar i London - eller var de nu hamnar. Det är naturligtvis psykologiskt förödande och på sikt rent eländigt om svenska folket får uppleva hur det ena industriella slagskeppet efter det andra flaggas ut. Det verkar som om regeringen fastnat i handlingsförlamning och att det krävs att metallbasen Göran Johnsson yttrar sig för att regeringen skall våga lyfta ett finger mot den traditionalism som numera tydligen helt dominerar inom svensk socialdemokrati. Låt mig ta ett enda exempel för att belysa. De allra flesta länder som Sverige konkurrerar med har tagit bort dubbelbeskattningen på avkastningen av aktier. Men i Sverige säger statsministern att det låter sig inte bevisas att dubbelbeskattningen motverkar sysselsättningen. Därmed har ju faktiskt statsministern sagt att i alla de länder som dubbelbeskattningen tagits bort begriper de politiskt ansvariga inte vad de gör - detta oavsett om de är socialdemokrater eller borgerliga. Är inte den inställningen väl stöddig? När Erik Åsbrink får frågan om dubbelbeskattning, vet vi lika säkert som att solen går ned att han svarar att han kan tänka sig att resonera om detta, men då måste först en sådan åtgärd betalas. Visserligen lär många ha slutat på finansen på sistone, men det finns väl någon kalkylmakare kvar som kan berätta att det dyraste Sverige kan drabbas av är att företagen flyttar ut. Det batteri av åtgärder som krävs för att stoppa utflyttandet måste vidtas. Det är den klokaste och mest nödvändiga satsningen som kan göras. När sedan Metallbasen talat skall tydligen frågan upp på bordet, som det heter, för resonemang. Men si då uppenbarar sig Vänsterpartiets talesman på scenen och säger att Vänsterpartiet inte tänker acceptera att dubbelbeskattningen tas bort, och Miljöpartiets talesman i skattefrågor yttrar sig precis lika förlamande och förskräckande. Dubbelbeskattningen "är en viktig inkomstkälla för staten", säger han. Arma regering, som har sådana överrockar! Man kan inte låta bli att tänka på hästägaren som sade: Jag hann vänja hästen av med att äta innan den dog, och hade den bara levt ett tag till skulle jag också vant den av med att dricka. Fru talman! Skall det verkligen inte gå att få förståelse för att näringslivet skapar viktiga inkomstkällor för staten, och att om dessa källor sinar och försvinner ifrån oss så flyttar också den materiella välfärden på sikt ur riket? Vi tror inte alls att ett avskaffande av dubbelbeskattningen är ett universalmedel, men sättet att nonchalera, bristen på engagemang, det loja och lama beteendet gentemot svenskt näringsliv är häpnadsväckande. Det finns utomordentliga möjligheter också för regeringen att skaffa fram majoriteter här i riksdagen för konkreta åtgärdsprogram, som skulle främja ett positivt näringsklimat och, är vi övertygade om, skapa behövlig optimism. Sverige måste sätta stopp för den tvinsot som vårt land drabbats av! Och regeringen har naturligtvis ett ofrånkomligt ansvar. Pehr G. Gyllenhammar har naturligtvis helt rätt - och det han stryker under vet vi ju alla - i att vi måste inse vårt geografiska läge, begripa att utbildningen spelar en ofantligt betydelsefull roll för att rädda framtiden och att vi alla påverkas, för att nu inte säga till dels styrs, av skatter och avgifter. Fru talman! Vi partiledare har inte tillräckligt gett oss i kast med uppgiften att visa medborgarna hur beroende vårt land är av vad som händer i vår omvärld. Den tiden är förbi då vi i Sverige kunde fatta de beslut som oss behagade. Det är ett falskspel som vi hamnar i om vi inte klart och entydigt vill och vågar deklarera för svenska folket att lika lite som vi kan tygla vindar och vattenströmmar kan vi i dag tygla kapitalströmmar eller skydda oss från påverkan utifrån. Därför borde vi också åtminstone kunna bli överens om att skaffa fram konkurrensneutralitet så långt vi nu bara mäktar, för bönder, fiskare, redare, åkare osv. Konkurrenskraften är oerhört viktig för ett så exportberoende land som Sverige. När andra europeiska länder lockar till sig investeringar kan inte vi i avlägsna Sverige nöja oss med ordkaskader och tro på att allting ordnar sig av sig självt. Fru talman! Rädslan för strukturförändringar blir förödande i en alltmer internationaliserad värld. Och det är, om uttrycket tillåts, den vanliga hederliga medborgaren som till slut drabbas. Vi måste ta hänsyn till vad som händer och beslutas eller försiggår i vår omvärld, vare sig vi vill eller inte, när vi själva skall fatta beslut. Vi politiker måste antingen bestämma oss för att vara med och påverka internationellt eller nöja oss med att enbart påverkas utifrån. Fru talman! Det är verkligen inte min önskan att främja dysterhet. Sverige har möjligheter. Det finns vilja och kunskap och kreativitet. Men den här viljan att likrikta, häckklipparivern, förmynderiet, misstron och kollektivismen måste vi börja trappa av. Strax före jul var vi riksdagsledamöter inbjudna till IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien. Jag vill påstå att när vi gick därifrån på kvällen hade vi begåvats med stora portioner framtidstro, om vi tagit till oss informationen. Unga forskare berättade om fascinerande medicinska framsteg, om hur koldioxid kan tvätta rent, om hur superkritiskt vatten kan befria oss från de farligaste föroreningar, osv. Var skall de nya forskningsresultaten omsättas i produktion? Vi politiker har ett tungt ansvar för att se till att detta kan ske i Fru talman! Vi har velat lyfta fram som det verkligt akuta att regeringen omedelbart tinar upp den traditionalismens tjäle som ligger tung över svensk ekonomi och i synnerhet över näringspolitiken. Vi måste komma därhän som politiker att vi vågar rensa ut föreställningar som i dag är ur tiden, föreställningar som har överlevt sig själva. Vi måste koncentrera oss vida mer på hur resurser skapas och inte enbart träta som om resurser vore en gång för alla naturgivna och fanns till hands bara för fördelning. Sedan är vi kristdemokrater de första att stryka under vad vi alla vet, men sällan resonerar om, att ingen av oss lever enbart av bröd. Jag undrar om inte många människor tycker att det vi politiker sysslar med är skalet, fast vi gärna vill framställa det som kärnan i våra medmänniskors vardag. När vi talar om ekonomisk tillväxt gör vi det ofta som om den ekonomiska tillväxten vore mål och inte medel, som om politiken skapade mycket mer än konstruktioner, förutsättningar och möjligheter. Medier har nyligen rapporterat - och jag studsade inför den rapporteringen för ett par dagar sedan i Ekot - att hundratusentals kvinnor i Sverige varje år utsätts för våld, plågas och torteras. Detta sker medan de stora dagstidningarna träter om vilka politiker som tänker mest rationellt, och medan vi här i riksdagen berömmer oss av att ha världens mest jämställda parlament. Massor av människors vardag passar inte in i de mönster som vi teoretiserar fram, och många faller genom de sociala skyddsnäten hur vi än konstruerar maskorna. Och de upplever oss nog emellanåt som om vi talade om en helt annan verklighet än deras. Fru talman! För ett par veckor sedan, vid en presskontakt, talade jag mig varm för att den lilla människan måste lyftas fram i fokus, att vården, omsorgen och respekten för människovärdet är viktigare än penningvärdet. Genast började det komma e-mail. Vad menade jag med talet om den "lilla människan"? Begåvade medborgare undrade vad jag avsåg med den typen av uttryck. Jag tror att vi alla nu och då, förr eller senare, upplever oss vara i den situationen att vi känner oss små, känner oss vid sidan om och i behov av omsorg, i behov av något mer än det som kan mätas i kronor och ören. Under den gångna helgen läste jag en bok med titeln Den enklaste glädjen. Där skriver författaren ett par meningar som sedan förföljt mig. Författaren, en pappa till två pojkar som har små eller inga utsikter att få leva till vuxen ålder, skriver: Vårt liv ser sådant ut, att vi inte kan ta till det klassiska: Bara vi får ha hälsan. Vi har inte hälsan. Den har behagat leta sig andra vägar. Ett öde vi delar med många. Författaren heter Tomas Sjödin. Ja, det är ett öde som delas av många, att det som vi utgår ifrån som en självklarhet inte längre finns där. Fru talman! Vi har en pyrande debatt om kommunismens vanvett, om att vi måste rensa rent och visa på de fasor som kommunismen stått och står för. Jag håller med om att det är angeläget. Men det är vilset om vi i det sammanhanget enbart fixerar oss vid planekonomins omöjlighet och den vedervärdiga diktatur som kommunismen medför och glömmer eller bortser från den människosyn som marxismen förgiftade människor och länder med. Människan är vad hon genom arbetet blir, och när människans behov tillfredsställs så frigörs hon till en fullkomlig mänsklig tillvaro - det var marxismens förljugna lära. Nu skall tydligen här i dag aviseras en sanningskommission. Det är utmärkt. Jag hoppas att statsministern tar tillfället i akt och också aviserar att kommunismens illdåd skall upp på bordet och belysas. Finns det månne en risk för att dagspolitiken alldeles för mycket fastnat i den människosyn som marxismen prackat på oss, dvs. att människan är vad hon producerar och att vi enbart är materiella behovsvarelser? Kan det vara förklaringen till att äldreomsorgen och äldresjukvården så ofta visar upp allt annat än värdighet? När vi inte längre producerar avtar samhällets intresse för oss. I måndags kunde vi - för vilken gång i ordningen vet jag inte - läsa en rapport om hur eländigt många äldre har det i denna region. Vi kunde läsa om 79 åringen som får sin morgondos insulin, men inte sin frukost, varför han får kramper och skjutsas i ambulans till lasarettet. Den söndagen i maj, skriver tidningarna, hade en enda sjuksköterska hand om 226 gamla. Vi kunde läsa om hur gamla sitter halvsovande framför en påslagen TV dagarna i ända eftersom ingen hinner med dem och om hur åldrande patienter får lavemang och sedan får bli liggande hela dagen i sina sängar, osv. Utmärkt! Välkomna att anamma vad vi kristdemokrater efterlyste och ivrade för under hela valrörelsen - en värdighetsgaranti. Fru talman! Jag anklagar inget parti. Jag anklagar oss alla - mig själv och alla andra - och jag tycker att vi får stämma ned vårt fagra tal om demokrati och välfärdssamhälle tills vi skaffat fram garanti för att de som slutat producera eller de som aldrig kunnat detta får möta värdighet. Fru talman! Politik handlar inte bara om att satsa här och där och öka anslagen hit och dit så att vi blir kvitt vårt eget ansvar. Politik handlar i första hand om att se människan och se till så att hennes värde i görligaste mån upprätthålls oberoende av ålder. Ingen av oss skall väl ändå inbilla sig att vårt samhälle inte har råd att ge våra gamla värdigare förhållanden. Det handlar inte enbart om resurser. Det handlar om att manifestera respekten för människovärdet. Fru talman! Vi måste få fart på svenskt näringsliv och få slut på utflyttningskarusellen. Denna jubileumsdag skall man kanske också nämna att Vilhelm Moberg gav ut Utvandrarna för femtio år sedan. Jag hoppas att det inte skall vara möjligt att publicera fler sådana epos. Det är inte enbart företag och arbetsplatser som försvinner ur vårt land. Det gör också, som en följd därav, våra möjligheter att skapa värdiga vård och omsorgsförhållanden. Ytterst är det respekten för individen och för familjen och tilltron till den enskilda människan det handlar om. Är den ideologiska förankringen inte klar för oss alla tror jag att vi har små möjligheter att vitalisera demokratin - en av våra viktigaste uppgifter.

Fru talman! Jag beundrar Alf Svensson för hans retoriska förmåga. Det låter alltid så trovärdigt när han står i talarstolen och framför saker och ting, men jag måste säga att jag blev något förundrad över hans inledning av talet. Han talade om ansvarstagande och klassade ned de partier som har tagit ansvar för politiken efter valet. Vad gjorde han själv efter valet? Det gick förfärligt bra för Alf Svensson i valet, men han blev förfärligt tyst efter valet. Nog borde han ha tagit några initiativ och funderat över om den borgerliga majoriteten skulle kunna åstadkomma något av allt det han hade talat vackert om i valrörelsen: solidaritet med svaga grupper, satsningar på kommun och landsting osv. Förmodligen hade han ingen sådan majoritet i den gruppen, men då tycker jag inte att han skall klanka på oss som har tagit ett ansvar för att rätta upp landets ekonomi och få ordning på budgeten. Alf Svensson talar bl.a. om dubbelbeskattningen och menar att det inte skulle kosta landet någonting att ta bort den. Det är precis de misstagen man gjorde när Alf Svensson satt i regeringen. Ni sänkte intäkterna men drog samtidigt inte ned på utgifterna. Ni lånade av kommande generationer. Det är det vi försöker rätta upp nu. Vi försöker få ordning i statens finanser så att det går att lämna över med någorlunda värdighet till barnen och kommande generationer. Det är inte så enkelt som det låter när man säger att företagen inte flyttar bara man tar bort dubbelbeskattningen. Den globalisering och den internationella marknad som vi har i dag innebär att alla företag strävar efter rationaliseringar, effektiviseringar, sammanslagningar osv. Det finns företagsledare som har uttalat att företagen skulle flytta även om dubbelbeskattningen tas bort, eftersom man vill komma närmare marknaden. Det var det som vi från nej-sidan kritiserade när alla fagra löften i EU folkomröstningen kom om att ett medlemskap skulle gynna marknaden i Sverige. Många företag vill naturligtvis vara så nära marknaden som möjligt. Då måste Sverige konkurrera på andra sätt. Det har vi möjlighet att göra om vi är ett bra land med bra omsorg, vård och skola osv. Jag vet inte vad Alf Svensson vill bidra med i det fallet. Det var mest kritik, och inte tal om några bidrag, i anförandet.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka Marianne Samuelsson. Den rimliga och logiska tolkningen måste vara att hon är väldigt besviken över att hon har ihop det med socialdemokratin. Hon är litet sur på mig för att jag inte gjorde mitt yttersta för att fria till fru Samuelsson och herr Schlaug så att hon hade sluppit befinna sig i det umgänge som hon nu prisar så högtidligt. Jag hade inte den tilltron, för att vara mycket outspoken, till den politik som Marianne Samuelsson förespråkar. Därför trodde jag inte på det frieriet. Det är den enkla förklaringen. Då blev det ingen majoritet. Ni utgör nu en majoritet, och den får ni faktiskt stå till svars för. Jag sade inte att jag trodde att ett borttagande av dubbelbeskattningen var något universalmedel. Jag sade att det inte är ett universalmedel, men jag använde det som ett typexempel på den oförmåga som Marianne Samuelsson faktiskt är allierad med i regeringshänseende. Det går väl inte att springa ifrån? Sitter man i en regering och har majoritet kan man inte skälla på oppositionen för att den inte regerar.

Fru talman! Först vill jag tala om för Alf Svensson att vi inte sitter i regeringen. Vi samarbetade med regeringen för att bilda majoritet i riksdagen när det bl.a. gällde budgeten. Det har vi faktiskt åstadkommit. Vi har under höstens arbete lyckats att lägga fram en budget som gick igenom i riksdagen och som innehöll många bra och nya förslag. Framför allt var den i balans, så vi behöver inte låna ytterligare från kommande generationer. Vi satsar också på kommuner och landsting, vilket var vårt vallöfte.

Fru talman! Jag tror mig inte om att ha den pedagogiska talangen att jag kan förklara för Marianne Samuelsson, och kanske heller inte för andra, att vi kan tala om balans tills det ryker ur öronen på oss om svenskt näringsliv flyttar ut ur landet. Vi måste faktiskt ha resurser att balansera med, och de uppstår inte av sig själva.

Fru talman! Först får jag tacka Alf Svensson för att han sjunger på allas vägnar. Han brukar göra det, och vi brukar alltid tycka att det är lika trevligt med den sångstunden. I det här fallet var det en berättigad gratulation till statsministern. Han har ju på dessa 50 år vuxit fram just till statsminister i Sverige. Jag gratulerar på födelsedagen och till dessa 50 år. Vingåker, dvs. Göran Perssons födelsekommun, har inte vuxit på samma sätt. För Vingåker har det faktiskt gått annorlunda. Vingåker tappar i befolkning och tappar i möjlighet till utveckling. På samma sätt, fru talman, kan jag apropå Carl Bildt säga att alla kommuner runt Halmstad tappar i befolkning. Så är det. Simrishamn, fru talman, tappar i befolkning i dag. Nästan hälften av kommunerna i Jönköpings län, Detta illustrerar att det vi kallar en tudelning i Sverige - för det finns en sådan - inte bara är en tudelning mellan de som har jobb och de som inte har jobb; det är den viktigaste tudelningen i dag. Det finns en annan tudelning, nämligen den som hänger samman med den bristande balansen mellan regioner i Sverige. Den tudelningen är inte ett Norrlandsproblem. Det var det jag ville säga, fru talman. Detta gäller alltså många kommuner i hela landet. I själva verket tappar 200 av landets 289 kommuner i befolkning. Den här omvandlingen har vi inte varit med om sedan 60-talet. Det är ett problem att hela Sverige inte kan leva och utvecklas på ett rimligt sätt. Min vision är naturligtvis att hela Sverige måste ha dessa möjligheter. Det här kan vi vara med om att åstadkomma. Vi kan t.ex. stimulera alla de utvecklingsgrupper som finns runt om i landet som vill ta ett ansvar för sin egen utveckling. Närmare 4 000 sådana grupper kämpar för att vara med om att skapa en för dem möjlig balanserad utveckling. Man kan säga att det finns en livskraft i Småortssverige som vi måste ta till vara. Den livskraften har naturligtvis en spegling i levande städer, som inte kvävs av bilism, stegrade bostadspriser och en tilltagande segregation. Vi måste, fru talman, värna utvecklingen och den här balansen på båda dessa ställen. Det kan vi göra inte bara genom att stimulera dessa utvecklingsgrupper på olika sätt. Det kan också ske genom att vi medverkar till en fortsatt snabb utbyggnad av mindre och medelstora högskolor runt om i landet och naturligtvis genom ökade resurser för forskning på de orterna. Det blir en drivkraft i en utveckling, liksom IT-uvecklingen kan vara, som vi hann beröra något tidigare. Lokal företagsutveckling är avgörande för att man skall kunna undanröja obalansen. Det har också snuddats vid tidigare att det behövs åtminstone rättvisa - man skulle kunna säga gynnsamma - konkurrensvillkor för landsbygdens olika basnäringar. Det gäller inte minst livsmedelsproduktionen, där jordbruket självfallet ingår. Med en sådan stimulans och en sådan rättvis behandling kan vi konkurrera bättre från svensk sida på en EU-marknad. Kampen för att hela Sverige skall kunna leva är alltså inte en kamp där stad ställs mot land. Stad och land är i själva verket varandras stöd. Vi måste tänka på att olika bygder har olika kvaliteter och att vi förlorar mycket i välfärd om vi inte tar till vara de olikheterna. Jag tror nämligen att mångfalden är en av Sveriges största tillgångar. Vi har allting från storstadens myller till fjällviddernas storslagenhet. Att dessa skillnader finns i landet är en tillgång. Dessa fantastiska miljöer, som är en del av olikheterna, finns inte bara för oss svenskar. Den finns naturligtvis för alla dem som har möjlighet att besöka vårt land på olika sätt. Fru talman! Det är aningslöst att inte se sambanden mellan småorternas problem och storstädernas överhettning. Det är sambandet som är det intressanta. Vad kan göras för att man skall kunna lösa de samlade problemen i småorterna och i de överhettade storstäderna? Prognoser pekar ju entydigt på att Storstockholm fram till år 2010 kommer att växa med närmare 300 000 invånare. Det är alltså lika mycket som hela Malmö, och man kan lägga till Landskrona. Samtidigt vet vi att hela Stockholmsområdet i dag visar välkända tecken på överhettning. Bostadspriserna ligger på fantasinivåer. En etta på Östermalm kan kosta 700 000 kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som en normalvilla i Strömsund eller i Sollefteå. En villa i Lidingö eller Täby kan kosta fem gånger mer än liknande villor i en småort i Jämtland. Detta är tecken på avigsidorna med överhettningen. Det blir naturligtvis svårt för ungdomar och nyinflyttade att hitta någonstans att bo till rimliga priser. Då tvingas många att flytta ut ur städerna, från de dyrare innerstadsområdena till förorterna som har lägre status och lägre boendekostnader. De stora förlorarna är naturligtvis invandrare med låga inkomster och hög arbetslöshet. Det är aningslöst att inte se kopplingen mellan den regionala obalansen och den tilltagande segregeringen. Den lokala och regionala utvecklingen måste ses också i ett ekologiskt sammanhang. Det är inte svårt att inse att vi kommer att få det besvärligt att klara av centrala och viktiga miljövärden om vi fortsätter att centralisera och koncentrera till bara ett fåtal städer. Fru talman! De sanna storstadsvännerna är naturligtvis de som arbetar för en balanserad utveckling i Sverige. En storstad med mindre inflyttningstryck får lägre boendekostnader, mindre segregation, bättre förutsättningar att lösa sociala problem, bättre miljö, mindre trängsel och mindre överhettning. Och det förutsätter att Småortssverige får möjlighet att utvecklas. Det är då man kommer till det verkliga problemet. Det största hotet mot en balanserad tillväxt i hela landet är ju att regeringen saknar en vision för hur Sverige skall kunna leva och utvecklas. Regeringen lovar ju mycket, inte minst via sin näringsminister. Men förslagen är väldigt magra för kommuner och landsdelar som brottas med en snabb avfolkning. Dit hör Vingåker. Det är symtomatiskt att den utredning som dagens födelsedagsbarn lovade för snart ett år sedan - för glesbygdens, landsbygdens och de små orternas framtid - inte finns. Den är inte tillsatt. Det har gått ett år sedan statsministern på stående fot lovade detta vid landsbygdsriksdagen i Linköping. Det är klart att det är regeringen som är ytterst ansvarig för att situationen är som den är. Det är då man naturligtvis skall fråga vilka åtgärder Göran Persson och hans regering tänker vidta för att vända den här obalansen till en balanserad och hållbar tillväxt för hela landet. Den frågan, fru talman, tycker jag att vi kunde få svar på i dag på födelsedagen.

Fru talman! Även jag vill gratulera Göran Persson. Jag tänkte också överlämna en present från Folkpartiet. Jag har bett mina medarbetare om tips, men jag tyckte att de var för elaka. Det var sådant som första hjälpen-låda, spelet Rappakalja eller en vindflöjel. Men jag fyller ju 50 själv senare i år, så jag tycker att man skall ge snälla presenter. Jag ville ge något modernt som Göran Persson också kan ha glädje av. Så jag har köpt en cd-rom om djur och natur. Jag har läst att statsministern gärna strövar i naturen. Det finns ett litet politiskt budskap insmugglat i detta, en hälsning från Folkpartiet. För det finns också utländska djur med. När statsministern sitter och klickar, läser, tittar på bilderna och lyssnar på ljudillustrationerna kan han också klicka sig fram till ett uppslagsord som stavas e-m-u. Det finns nämligen ett djur som heter emu. Vi vill ju på alla sätt uppmana statsministern att komma till skott i EMU-frågan. Så även när han sitter med den här cd-romskivan skall han bli påmind om vikten av att tänka på EMU. Emun är ett djur med starka muskler som rör sig över stora landområden. I Australien, där den lever, har man noterat att den också medför en del nackdelar. Man har försökt bygga stängsel för att hålla emuerna ute. Men det har visat sig att stängsel är ett mycket ineffektivt medel mot emuer. Tänk på det, Göran Persson! Detta för mig in på mitt första ämne. Jag lämnar cd-romskivan här. Vi får hoppas att Marianne Samuelsson inte stjäl den, så att den ligger och väntar på Göran Persson. Det för mig alltså in på mitt första ämne, nämligen detta att vi måste bestämma oss för att Sverige skall bli ett bra land för företagande och investeringar. Då kommer man inte förbi frågan om valutaunionen. Carl Bildt nämnde SNS konjunkturrapport. Jag har också läst den, och jag hoppas verkligen att Göran Persson och många andra gör det. Den visar så tydligt detta att vi i Sverige alltid har en tendens att skylla på andra. Nu säger vi att nja, det går inte så bra som vi hade trott för Asienkrisen kom emellan. Förra gången var det Tyskland som inte var en tillräcklig motor. Det har hela tiden varit så att vi skyller på andra. Men summan av kardemumman är att år efter år gör Sverige sämre ifrån sig än andra jämförbara länder. Det måste ju tolkas så att det är någon hemläxa som vi inte har gjort själva, att det är saker och ting som vi måste ta itu med som andra har löst bättre. Valutaunionen är en sådan sak som nu bidrar till den utflyttning av företag som vi ser, men det finns mycket, mycket annat. Det här med att "vi skall titta på det" som vi ständigt hör från statsråd har vi nu också hört om dubbelbeskattningen. Göran Persson har varit inne på det; är det ett problem så får vi titta på det. En oinvigd TV tittare kan ju få intrycket att dubbelbeskattningen är en lite ny fråga som behöver tekniskt belysas innan den förs upp till det politiska systemet. Men den som har varit med ett tag vet ju att detta var en stor ideologisk huvudfråga för socialdemokraterna när de vann valet 1994. Borgarna hade gött kapitalägarna och nu skulle bl.a. dubbelbeskattning återinföras. Vi varnade för det. Vi sade att det kommer att leda till att företag flyttar till länder som inte tillämpar dubbelbeskattning. De varningarna viftades undan. Då tittade man inte på dubbelbeskattningen. Man återinförde den. Varje år sedan dess har vi och andra motionerat om att den skall tas bort. Då tittar man inte på den från socialdemokraters och andras sida, utan man röstar för att den skall vara kvar. Nu ser vi konsekvenserna. Företag efter företag väljer att lägga huvudkontor utomlands. Då kommer försvar från regeringen: Ja, men det är mycket stora direktinvesteringar i Sverige för närvarande. Det där har ju analyserats. Detta begrepp betyder framför allt att utländska företag köper svenska företag. Det blir mycket få nya jobb, mycket lite nyetableringar. Man säger alltså att visst flyttar företag ut, men det sker direktinvesteringar. Men om ett amerikanskt företag köper ett svenskt för att kronkursen är låg kan det ju bara innebära att ytterligare ett huvudkontor flyttar från Sverige. Det är alltså inget svar vad gäller den här oron. Vi i folkpartiet är internationalister. Vi tror på internationell solidaritet, på samverkan. Det är därför vi är så entusiastiska Europavänner. Låt mig i det sammanhanget säga: Kosovo får inte bli ett nytt Bosnien! Vi måste tala klartext om det som nu händer i Kosovo. Milosevic i Belgrad har skadat tillräckligt. Omvärlden måste sätta mycket effektiva gränser med de medel som krävs, och Sverige skall i solidaritetens namn vara redo att medverka. Låt oss tala mycket klart och säga att Kosovo inte får bli ett nytt Bosnien. Vi accepterar inte att Milosevic fortsätter att behandla människor på Balkan på det sätt som han har gjort alltför länge. Det är som sagt just den här internationalismen som leder oss till att vara så engagerade för Europa och den europeiska unionen. Vi tycker att det som nu händer på den europeiska kontinenten är sorgligt i ett avseende. Situationen med de här socialdemokratiska regeringarna som vi har fått i flera länder, som Göran Persson brukar framhålla som en sådan fördel, har ju lett till att den europeiska visionen om att central och östeuropeiska länder skall infogas i detta demokratiernas samarbete har falnat. Det är mycket oroande. En röst på Folkpartiet i parlamentsvalet i juni är en röst för att denna vision skall hållas levande. Det är en röst för att Sverige skall bli en del av valutasamarbetet, euron, och det är en röst för att EU skall bli mycket mer öppet och demokratiskt i sin interna funktion. Jag höll med Göran Persson helhjärtat i förra veckan i den egendomliga strid som uppkom efter kommissionspresidenten Santers brev till Göran Persson. Det är mycket bra att Göran Persson säger ifrån mot korruption. Men det där föll ju platt till marken några dagar senare, för det var ju Europas socialister, och de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet, som hjälpte Santer att vara kvar. Därmed tror jag att vi gick miste om en mycket viktig möjlighet att en gång för alla markera att EU måste bli öppnare, mer genomskinligt, mer demokratiskt. Nu begravdes det i en utredning. Vi får se vad det blir av detta. Men jag beklagar att Sveriges socialdemokrater inte hade kraften att hålla den fana högt som Göran Persson reste ett tag i förra veckan. Det föll som sagt platt till marken. Att vara liberal, som jag är, innebär först och främst att stå för att människor måste få större möjligheter att ta makten över sina egna liv. Det gäller alla människor, var de än bor och i vilka omständigheter de än lever. Det gäller dem som har fastnat i fattigdomsfällor, dem som köar i vårdköer och dem som hindras på olika sätt. Vi känner mycket tydligt att det behövs ett liberalt parti som på allt sätt går till storms mot alla de ofriheter och krafter som hindrar människors utveckling och frigörelse. I detta ingår det som jag började med att tala om, nämligen att se till att Sverige blir sådant att människor som vill arbeta också kan få arbeta. Det finns ingenting som knäcker självkänslan så mycket och som är en sådan utmaning mot den vision om människor som har makten över sina egna liv som jag talade om, som att man förnekas rätten att tjäna egna pengar. Det är därför vi måste ta itu med de här sakerna. Titta inte på dubbelbeskattningen - avskaffa den! Töva inte med eurofrågan utan lägg fast en tidtabell så att svenska folket kan fatta beslut! Detta gäller på punkt efter punkt. Gör någonting så att fler kommer i arbete, så att företagen stannar kvar och så att Sverige blir ett land som växer! Sverige sjunker i den internationella välståndsligan. Nu är vi nere på 18:e plats. Både Irland och Finland har passerat oss. Storbritannien har kommit upp jämsides. En bit efter ligger fortfarande Nya Zeeland, och ytterligare en bit efter ligger Spanien. Men om andra fortsätter att vara duktigare än vi och om Sverige stagnerar kan vi bli omsprungna av ännu fler. Det spelar väl i och för sig ingen roll om vi ligger på 16:e, 19:e eller 20:e plats, men faktum är ju att inget annat land har sjunkit på det sätt som Sverige har gjort. Vi var på prispallen i början på 70-talet. Bara under 90-talet har ungefär åtta länder gått förbi oss. Varför skall vi vara sämre än andra? Varför är det en sådan handlingsförlamning? Låt mig avsluta med att säga att det här att människor skall få makt över sitt eget liv också handlar om en inre styrka. Där är skolan av en oerhörd betydelse, framför allt för dem som kommer från hem som inte är tillräckligt stimulerande i olika avseenden. Den svenska skolan befinner sig i kris. Den förfaller på många sätt. Det kommer ständigt larmrapporter. Jag för min del behöver dem inte. Jag vet genom många besök och många samtal med lärare, elever och föräldrar hur situationen är. Låt oss gemensamt göra någonting för att lyfta den svenska skolan. Låt mig allra sist säga att jag på sistone har noterat att Folkpartiet, trots vår nuvarande litenhet, är ett uppvaktat parti. Det verkar vara många som vill samverka och ha med Folkpartiet att göra. Man säger ju ibland att liberalismen har segrat sig till döds och att vi inte behövs längre eftersom liberalism finns i alla partier. Vi delar inte den uppfattningen. Vi uppskattar att vi är uppskattade, men vi anser inte att vi kan överlåta bevakningen av liberalismen på något annat parti. Det är inte så att liberalismen har segrat sig till döds. Liberalismen lever i Folkpartiet, och på andra håll också, men framför allt i Folkpartiet. Men Sverige är inte ett liberalt land. Vi är ett land där segregationen tilltar, där skolor är i kris och där minst en halv miljon människor saknar arbete. Vi är ett land där regeringsmakten är i förfall. Sverige är värt ett bättre alternativ. Sverige är värt ett liberalt alternativ.

Fru talman! Jag tänkte börja med att överlämna en liten present till statsministern. Anledningen till det är att jag läste protokollen ifrån tidigare debatter. Då upptäckte jag att när Olof Johansson och regeringen samverkade var Olof Johansson så oerhört snäll i sitt anförande. Det klarar jag nog inte av. Jag vill nog ändå av och till kunna ge statsministern en känga. Därför var jag ute och köpte en känga. Det blev en barnkänga med tanke på att det är barnens bästa och barnens framtid som vi måste värna om. Dessutom är det en sparbössa så att vi kan få ordning på finanserna och kan hålla dem i ordning. Och om vi skall ta något, skall vi ta det och ge det till barnen. Jag såg en artikel i Aftonbladet, jag tror att det var i går, där statsministern antydde att han kunde tänka sig andra samarbetspartner än de nuvarande. Då tänkte jag att det nog var bäst att knyta ett grönt och rött band om för att markera att om man skall klara det gröna folkhemmet, som statsministern har uttryckt det, miljömålen och framtidsfrågorna måste man samarbeta med de gröna partierna. Det är de som tillhör framtiden, och det är framför allt de som växer när det gäller idétänkande och nytänkande i Europa i dag. Lars Leijonborg kan känna sig helt lugn. Eftersom hans paket innehåller EMU-propaganda tänker jag inte ta med mig det. Jag har ganska nog av det just nu. Det pågår nämligen en debatt där propagandan för EMU är ganska stark. Alla hade tydligen velat vara med på nyårsfesten. Kritiken och eftertanken när det gäller konsekvenserna av ett EMU-medlemskap saknas i dag. Vi som är kritiska till EMU måste sätta i gång och debattera och ta fram detta. Annars riskera vi att EMU-frågan blir en fråga som bara slinker i väg. Propagandan ökar, och plötsligt står man där utan att ha argumenten klara. Rätt vad det är, är det ett medlemskap på gång. Det oroar mig mycket. Jag känner att det är nödvändigt att vi får i gång den debatten. Det är inte så enkelt att det bara är fördelar med ett EMU-medlemskap, som vissa vill hävda i dag. Det finns naturligtvis en annan sida av det hela. Det finns en helhet i EU som man också måste fundera över. Vart tar EU vägen? Skall det bli Europas förenade stater med en gemensam ekonomisk politik där bara de länder som platsar i gänget får vara med? Då riskerar vi att utvidgningen och samarbetet med övriga länder inte blir verklighet därför att man stärker den inre kärnan. Jag känner att vi måste ta upp den debatten. Vi i Sverige har ju ändå stått för någon form av internationell solidaritet. Vi kan inte bara slinka med i ett EU-medlemskap och en propaganda som går ut på att stärka kärnan i Europas redan starka länder utan hänsyn till omvärlden och de länder som finns runtomkring. Detta är en fråga som ligger i de framtidsfrågor som vi måste föra en seriös debatt och diskussion om. Det måste finnas möjligt för båda åsikterna att få resurser att debattera detta. Så småningom kommer det i gång kampanjorganisationer, och någon gång framöver blir det kanske också en folkomröstning där folket får avgöra den här frågan. Det får inte bli så att det bara är den glädjeyra som vissa ägnar sig åt just nu som avgör frågan. Det har sagts en del om att det har varit trögt och att det inte har hänt så mycket i viktiga frågor. Men i en debattartikel som Vänsterpartiet, socialdemokraterna och vi skrev före jul pekade vi på en mängd viktiga frågor som vi tillsammans vill åstadkomma en lösning på. Jag hoppas också att vi skall kunna klara av det. En viktig fråga där vi fick en tidigt löfte från statsministern som jag gläder mig åt gäller att det skall bli barnkonsekvensbeskrivningar i alla politiska beslut. Det låter kanske inte så märkligt, men det är revolutionerande om man i varje ekonomiskt beslut också analyserar hur det slår på barnen. Vad blir effekterna av beslutet i förhållande till våra barn och våra barns behov? Först genom att göra en barnkonsekvensanalys kommer man att kunna leva upp till FN-konventionen om barnens rättigheter och kunna ta hänsyn till barn och barns behov. Fortfarande är det tyvärr många barn i vårt land som far illa. Många familjer lever under ekonomisk stress. Enligt en rapport från Västra Götalands län är det 25 % av barnen som lever under existensminimum. Jag tror inte att Västra Götaland är unikt i det fallet jämfört med övriga landet. Det är säkert många fler barn som har det stressigt och jobbigt därför att familjernas ekonomi är för dålig. En av anledningarna är att alltför många är utan arbetsinkomst och har svårt att försörja sig. Därmed får man inte ekonomin att gå ihop. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi stimulerar till fler jobb och fler arbetstillfällen. Ett sätt att göra detta är bl.a. att genomföra en arbetstidsförkortning. Visserligen finns det en arbetsgrupp tillsatt, men jag önskar att den kunde skynda på så att det blir ett uppsnabbande av beslutet om kortare arbetstid. Det skulle få positiva effekter, inte bara i form av fler arbetstillfällen utan det skulle också minska stressen i samhället, i första hand hos dem som inte har jobb men också hos alla dem som i dag är stressade på grund av att de har för mycket arbete och skulle vilja ha mer fritid och mer tid för sin familj och sina barn. Detta är frågor som jag tycker att det går lite väl trögt med när det gäller samarbetet. Vi ser gärna att det skyndas på så att det kan fattas beslut. En annan fråga som också berör barnen och som borde vara en självklar rättighet, nämligen att de får vara kvar på sina jobb om mamma eller pappa blir arbetslös, att ha rätt till en dagisplats. I många kommuner har barnen i dag inte längre någon möjlighet att vara kvar på dagis om någon av föräldrarna blir arbetslös. Jag tror inte att vi skulle acceptera att också pappan i en familj skulle bli arbetslös om mamman blir arbetslös. Så är det ju när det gäller barnen. Men för många barn är det viktigt att ha kompisar och att ha en arbetsplats att gå till där de känner trygghet och har möjlighet att utvecklas. Då skall de ha den möjligheten och föräldrarna skall ha möjlighet att välja. Det är också viktigt för att den arbetslöse föräldern skall kunna ta de jobb som dyker upp. Jag får väldigt ofta klagomål från vårdpersonal. Det sägs att det är så oerhört svårt att få tag på någon som kan vikariera eller rycka in en dag eller två. Det är inte så konstigt om dagisplatsen har gått förlorad. Om någon ringer på morgonen klockan halv sju och undrar om man kan komma och jobba, kan man inte det om man har två barn som behöver plats på dagis, om inte barnen är inskolade och känner att de hör hemma i gruppen. Det är klart att detta får en effekt när det gäller många vikariat och tillfälliga jobb, om det inte kan ordnas så att barnen kan ha kvar sin dagisplats. Det kommer många larmrapporter i dag om skolans situation. Det är svårt att få tag på lärare, det finns inte tillräckligt med utbildad arbetskraft, grupperna är för stora osv. Detta måste naturligtvis åtgärdas. Samtidigt vill jag poängtera att det finns många bra och fina skolor som fungerar där eleverna trivs och får lära sig saker. Problembilden finns, men den är inte - som det ofta låter - generellt gällande överallt. Vad som skulle behövas för att framför allt kommunpolitiker skall veta vad som händer i skolans värld är en bättre kvalitetsgranskning. Många kommunpolitiker får en budgetrapportering, men utvärdering av antagna måldokument och kvalitetsgranskning får de inte ta del av lika ofta. Det kan göra att de inte alltid tillskjuter de resurser som de skulle göra om de fick se hur verkligheten såg ut. Därför är det oerhört viktigt att man gör kvalitetsgranskningar i kommunernas verksamhet så att ansvariga kommunpolitiker kan få rapporter om hur situationen är, så att de inte står förvånande när det plötsligt kommer stora, braskande rubriker i tidningen om någon skola som inte har klarat sin verksamhet. I den politiska debatten tycker jag att det finns alldeles för lite av framtidsdebatt. Det är väldigt mycket av lappa-och-laga-politik. Det sker utryckningar därför att det plötsligt händer någonting. Det blir stor debatt och förhållandet åtgärdas. Det är ungefär som Lennart Daléus var inne på, att det nu sker en flyttkarusell och att glesbygdsproblematiken är aktuell. Det uppstår då en debatt när det visar sig att det är väldigt många som flyttar från glesbygd till stad, men debatten borde hela tiden hållas levande för att man skall kunna stimulera människor att leva och bo kvar i glesbygden. När det gäller företagarsidan är det inte så förvånande att företag slås samman, att man rationaliserar, effektiviserar och har ambitionen att göra större vinster. Det ligger ju helt i globaliseringseffekten. Företag som skall konkurrera på en global marknad har behov av att se till att de klarar att göra det. Det kan vi nu delvis se följderna av när flera företag slås samman, rationaliserar och effektiviserar för att göra större vinster. Vad vi bör fundera över och diskutera är vad detta får för effekter på lång sikt. Hur kan vi stimulera en hemmamarknad att producera mera dagligvaror än vad de stora globala företagen gör? Vi bör se till att vi har ett småföretagarklimat i landet som gör att småföretagare har råd att anställa människor och att företagen har möjlighet att växa utifrån de behov som finns. Vi i Miljöpartiet vill ha generella regler. Vi vill inte ha de regler som pigdebatten har rört sig om, nämligen att man skall ha specialregler för vissa områden. Vi tror att det skulle bli oerhört svåra gränsdragningar. Skall hårfrisörskan som kommer hem och klipper mitt hår få klippa mig till lägre kostnad än om jag åker till henne och klipper mig? Hur blir det då med konkurrensen mellan småföretagarna i Sverige? Det blir naturligtvis helt ohanterligt, som jag ser det. Därför behöver vi ha generella regler. En viktig del är att skatteväxla. Sänk skatten på arbete, det som är arbetsgivaravgifter, och höj skatten på energi och råvaror! Då får vi i gång miljöjobben, och då får vi också i gång tjänstesektorn.

Fru talman! Först skall jag tacka för alla vänliga ord som har sagts, dessutom för strålande presenter. Kanske är jag lite mer försiktig med EMU projektet än Lars Leijonborg. Jag skulle nog inte riktigt vilja likna det vid den där fågeln som inte kan flyga. Emun låter mycket, det vet vi, men den flyger ju inte så bra. Vi får se vad som händer med det projekt som nu har startats i Europa. Förhoppningsvis lyfter det lite bättre. En del har frågat hur man kan komma på tanken att fira sin 50-årsdag med en riksdagsdebatt som start. Det är i och för sig ingenting som man själv styr helt och hållet över. Men låt mig säga att för mig som är fostrad i folkrörelse och politiskt arbete finns det ingenting finare än en politisk debatt, och det finns inget finare forum än det folkvalda Sveriges riksdag. Det är för mig ett privilegium att stå här i dag och få delta i denna debatt. För mig som politiker kan jag inte tänka mig en finare start på en personlig högtidsdag än att få utbyta åsikter om hur Sverige skall utvecklas framöver. Tack för den möjligheten, och tack för alla vänliga ord! Att fylla 50 år är ju någonting speciellt. En del säger att det är att stå mitt i livet. Det kanske är lite väl optimistiskt. Men det är ändå ett tillfälle då de flesta av oss reflekterar över livet: Vad har vi uträttat? Vad kan vi vara stolta över? Vad har vi försummat? Men framför allt: Vad mer vill vi åstadkomma? Samma behov av att summera och se framåt kommer nog många att känna just detta år. Vi lämnar 1900-talet och kliver in i ett nytt sekel. Vi står inför ett nytt millennium. Länge såg 1900-talet ut att bli våldets sekel. Europa slets i stycken av krig, men byggdes upp och förenades igen. Demokratin hotades av nazism, kommunism och fascism. Fortfarande, på tröskeln till 2000-talet, utmanas demokratin och de mänskliga rättigheterna. Barbariet på Balkan är det sena 1900 talets stora europeiska tragedi, och de senaste dagarnas händelser i Kosovo måste fördömas. Men ändå kan vi i dag konstatera att fler människor i fler länder än någonsin kan välja sina företrädare i allmänna och fria val. Visst är demokratin 1900-talets stora idé. Den drivs framåt av självklara moraliska principer om rättvisa och jämlikhet - principer som väckt människans förhoppningar i många tusen år, från de grekiska stormötena till franska revolutionen, från bergspredikan till Martin Luther Kings drömmar. Likväl har demokratins konstitutionella grund, en människa - en röst, bara funnits i vårt land i 78 år. Vi svenskar kan sannerligen säga att demokratin har varit människans starkaste vapen mot oförrätter och orättvisor. Ur folkflertalets värderingar växte folkhemstanken och det starka samhället fram. Folkets röst drev igenom 30-talets krisprogram mot arbetslöshet och fattigdom. Armod i livets slutskede bekämpades genom striden för bra pensioner till alla. Så fick fler och fler möjlighet att utbilda sig i skolor och på universitet. Det var människor tillsammans och i kraft av sin rösträtt som omvandlade det gamla lort och fattigsverige till ett föregångsland med god omsorg och allmän sjukvård, med jämställdhet och rättvis fördelning. Samma krafter driver dagens samhälle mot en bättre framtid, eller, för att låna ord från Ulf Lundell, en annan av årets 50-åringar: "Men det är folket som bygger landet Folket är dom enda som kan det Det kommer underifrån när den dagen är här Om folket vill så bygger folket landet" Omdaningen som vi nu står inför är lika stor. Omställningen till ekologisk hållbarhet drivs fram när människor köper miljövänligt och källsorterar. Det sker lokalt när kommuner rustar upp bostadsområden och allergisanerar skolor. Det sker i näringslivet när företagen utvecklar nya produkter och processer för att ta hand om utsläpp och avfall. Det sker nationellt när vi här i riksdagen beslutar om att satsa på forskning och när vi ställer om energisystemet. Det sker i Europa när EU utvidgas och beslut fattas om gemensamma lagar och regler. Det sker också när länderna i FN går samman om globala mål. Så bygger vi det gröna folkhemmet. Kampen för rättvisa mellan samhällsgrupper blir också en kamp för rättvisa mellan generationer. Vi skall till våra barn och barnbarn lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Så verkar demokratin. Vid familjens samtal vid köksbordet, lika väl som vid EU:s toppmöten, fattas beslut som formar framtiden. Det är inte någon ny företeelse. Det som är nytt är att avståndet mellan det lokala och det globala är så mycket kortare i dag. Denna situation fångas i två uttryck, å ena sidan av den förre amerikanske talmannen Tip O'Neill, som skrev att all politics is local, å andra sidan av företagens syn att all business is global. Den dubbla utvecklingen påverkar naturligtvis demokratin. I en värld där kapital rör sig över nationsgränserna måste de politiska besluten följa med genom internationellt samarbete. Samtidigt verkar en annan kraft. Information kan nå människor samtidigt varhelst de befinner sig. Alltfler får allt större kunskaper. Informationsprivilegiet som centraliserat makten bryts. Den lokala demokratin stärks. För ett land som alltid strävat mot internationalism och människors frigörelse är dessa båda krafter ingenting att frukta. Tvärtom: Visionen om ett bättre samhälle vidgas till att omfatta hela Europa. Rättvisan vidgas till att bli global. Framtiden för Malmö, Mariestad och Malung kan utformas av kommuninnevånarna själva, inte nödvändigtvis av beslut fattade i Det som vi har att frukta är belåtenhet och förnöjsamhet. Att inneha makt får aldrig leda till liknöjdhet. Samhällskritiken måste fångas upp. Fel och brister måste leda till förändring, inte till försvar av det rådande. Detta är politikens uppgift och därmed vårt uppdrag i denna kammare. Därför är ingenting viktigare än att betvinga arbetslösheten. Antalet jobb ökar, men likväl: 270 000 har inget arbete att gå till på morgonen. Det är slöseri med samhällets viktigaste resurs - människans livsdrömmar och kreativitet. Det är ett hot mot delaktighet och demokrati. Jag kan därför inte ge ett viktigare budskap i dag än detta: Målet att halvera arbetslösheten till 4 % år 2000 ligger fast. Sysselsättningen skall nå 80 % av den arbetsföra befolkningen år 2004. Fru talman! Ser man hur utvecklingen både ger människor större inflytande över deras vardag och hur internationella politiska arenor växer i betydelse, då ser man också att möjligheten att bedriva politik nog aldrig har varit större än nu. De ideologiska motsättningarna minskar inte i den globaliserade världen. De är lika stora som någonsin mellan dem där uppe och dem där nere, mellan dem som kräver ett bättre samhälle för alla och dem som hävdar att vidgade klyftor behövs. Den europeiska högerns kris är ingen slump. Den har växt fram under 20 år av marknadsliberala misslyckanden. Klyftorna har vidgats, arbetslösheten har ökat, tillväxten har sjunkit, och tryggheten har urholkats. När utrymmet för politik ökar, ökar också folkflertalets makt, och folkflertalet kräver välfärd och rättvisa. Högern har därför mist sin politik för dagen. Den kan inte erbjuda förhoppningar för patienter, elever, föräldrar eller uteliggare, för att låna ord av Staffan Burenstam Linder. Därför står högern också utan trovärdiga visioner för Sverige och för Europa. Partiernas uppslutning i valrörelsen bakom socialdemokratiska krav på bättre vård, skola och omsorg är ett uttryck för detta. Demokratin stärker välfärdens försvarare. Samtidigt innebär politikens genomslagskraft att konsekvenserna av varje felaktigt beslut blir så mycket värre. Se på de asiatiska tigrarna. Se på Mexiko, Ryssland och Brasilien. Ja, se på Sverige 1992, då räntan steg till 500 %. Kraven är knivskarpa. Men se också på kunskapslyftet. Se på utbyggnaden av högskolan. Se på höjningen av a-kassan och sjukpenningen. Med rätt politik i rätt tid har vi en fantastisk möjlighet att främja en sund samhällsutveckling för människor och för företag. Bra skola, trygg omsorg och god vård måste förenas med en stabil ekonomisk grund. Rättvis fördelning måste förenas med starka drivkrafter till personlig förkovran och utveckling. Effektivitet och kompetens i näringsliv och samhällsförvaltning måste förenas med en levande demokrati och ett dynamiskt kulturliv. Fru talman! Tiden medger inte en heltäckande dagordning. Men låt mig presentera Socialdemokraternas syn på fem av de områden som har diskuterats här i debatten i dag och som kanske mer än något annat kommer att överskugga vårens politiska diskussion. För det första: Sverige skall spela en aktiv roll i Europa. Under innevarande år står unionen inför ett flertal viktiga frågor. EU går till gemensamt val. Det blir ett viktigt ideologiskt vägval. Tillsammans med andra progressiva regeringar vill vi leda ett Europa som kan möta 2000-talet med flera arbeten, större rättvisa och bättre miljö. EU måste vidga sitt ansvar som ekonomisk stormakt. Ohämmad spekulation och djupa ekonomiska kriser kan endast mötas av en aktiv politik. Beredskapen finns för samordnade insatser mellan kontinenterna. I vårt närområde skall utvidgningen av unionen fortsätta och samarbetet med Ryssland utvecklas. Jämställdheten skall stärkas. Den europeiska konferensen som Sverige står värd för i september blir ett viktigt led i arbetet för jämställdhet i Europa. Kvinnovåldet skall bekämpas. Regler och försäkringar får inte motarbeta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Hela lönen och halva makten skall eftersträvas. Det är självklara principer. Men Europa har långt kvar innan kontinenten är jämställd. EMU skall diskuteras på djupet. Delegationen för stöd till folkbildningsinsatser om EMU skall under 1999 göra det möjligt för var och en att söka kunskap och delta i diskussionen om vår tids största och svåraste politiska beslut. För det andra: Samtalen om det framtida skattesystemet måste leda till resultat. Socialdemokratins övergripande ambitioner är följande: · Skattereformen skall långsiktigt garantera kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Regeringen vill snabbt finna en kompromiss om systemet för skatteutjämning som kan skapa en bred uppslutning bland landets kommuner. · Skattereformen skall öka rättvisan i Sverige. Vi vill steg för steg minska skatten för löntagarna genom att ta bort den extra belastning på hushållsekonomin som egenavgifterna innebär. Skatteöverläggningar bör resultera i sänkta barnomsorgsavgifter. Vi står fast vid kravet på en maxtaxa. När ekonomin tillåter skall barn till arbetslösa få möjligheter att gå på dagis. · Skattereformen skall befrämja omställningen till ekologisk hållbarhet. Skattesystemet skall bidra till att skydda miljön, påskynda teknikutvecklingen och stärka en hållbar tillväxt. · Skattereformen skall förbättra förutsättningarna för flera arbeten. Vi är beredda att diskutera strategiska åtgärder för att underlätta utländska investeringar och svenskt ägande. Sänkta skatter eller arbetsgivaravgifter bör genomföras för att underlätta för långtidsarbetslösa att få arbete. · Skattereformen skall kompletteras med åtgärder för att förhindra att skattebaserna urholkas. Genom EU-samarbete vill vi slå vakt om välfärdens finansiering. En förnyad kampanj mot skatteflykt och skattefusk skall genomföras. · Skattereformen får slutligen inte äventyra de sunda statsfinanserna. Vi kan aldrig gå med på ofinansierade skattesänkningar. Vi förkastar allt tal om dynamiska effekter som finansiering. De partier som vill ingå en uppgörelse med Socialdemokraterna om skattepolitiken måste ställa upp på målet att nå överskott i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel. För det tredje: Den socialdemokratiska regeringen skall främja tillväxt och utveckling genom en offensiv politik inom bl.a. följande områden: Hög sysselsättning skall kombineras med låg inflation. Den svenska arbetsmarknadspolitiken skall utvecklas, inte avvecklas. Det skall vara enkelt att starta och driva företag. Regelverk kommer att moderniseras. Regeringen är beredd att vidta åtgärder som förbättrar lönebildningen. Hela Sverige skall leva. Regeringen kommer att bjuda in företrädare från de sju nordligaste länen till en diskussion om deras utvecklingsmöjligheter. Tillväxtavtal med samtliga regioner sluts under året. Den ekologiska omställningen fortsätter i hela Sverige. 40 kommuner kommer under 1999 att starta lokala investeringsprojekt. Telia kommer att fusioneras med Telenor. Det kommer att meddelas på gemensamma presskonferenser i Oslo och Stockholm om en halvtimme. Därigenom skapas ännu ett svenskt telekommunikationsbolag i samma storleksordning som Ericsson. Huvudkontoret förläggs i Stockholm. En försäljning av minoritetsposter i bolaget skall genomföras till ett uppskattat värde i storleksordningen 100 miljarder kronor. Avyttringen skall ske på ett sådant sätt att det offentliga majoritetsägandet av det nya bolaget inte hotas. Det nya Telia skall vara en nordisk aktör som säkrar vår position som en ledande IT-nation. Sverige skall vara ett framstående forsknings och utvecklingsland. Under 1999 kommer tre nya universitet att invigas. Resurserna för en vital grundforskning vid högskolor och universitet skall stärkas. Diskussionen mellan regering, forskare och näringsliv skall fördjupas i en ny forskningsberedning som kommer att ledas av utbildningsminister Thomas Östros. En i forskarsamhället framstående och betrodd person kommer senare att knytas till regeringen som vetenskaplig rådgivare. För det fjärde: Rättvisa, solidaritet och trygghet skall prägla steget in i 2000-talet. Följande frågor kommer att stå i fokus på detta område: Framtidens välfärd måste säkras. Ett program utarbetas för att förbättra anställningsvillkoren och förhindra framtida bristsituationer i vården och omsorgen. Ingen människa skall lämnas utanför. Hemlöshet är inte acceptabelt i en modern välfärd. Under 1999 skall den kommitté som leds av Widar Andersson säkerställa att de avsatta medlen skapar en bättre situation och förhindrar att fler blir hemlösa. De äldres situation skall förbättras. Varje människa skall kunna åldras i trygghet och värdighet. Alla skall bemötas med respekt och ha tillgång till vård och omsorg. Äldre kvinnor och män skall få bättre förutsättningar att leva ett aktivt liv. Deras inflytande över samhället och den egna vardagen skall öka. Pensionerna höjs, och bostadstilläggen växer. Pensionsreformen skall fullföljas. Inriktningen är att redan under årets första sex månader lösa de kvarstående frågorna för att därmed genomföra riksdagens beslut fullt ut. Klyftorna i det svenska samhället skall minska. Sverige är rikare än någonsin. Samtidigt upplever tusentals människor att de blivit fattigare och att välfärden har urholkats under 90-talet. Regeringen kommer därför att tillkalla en kommitté med framstående forskare. Den skall grundligt undersöka barnfamiljernas ekonomiska situation och barnens förutsättningar i skola och barnomsorg. Den skall kartlägga förändringar i inkomstskillnader och levnadsnivå. Den skall beskriva situationen och möjligheterna för utsatta grupper. Den skall undersöka hur 90-talet påverkat möjligheterna för funktionshindrade, ålderspensionärer och arbetsskadade. Den skall gå igenom folkhälsan och kvaliteten i sjukvården. Kommittén skall förmedla en helhetsbild, ett bokslut, om ni så vill, över välfärden i Sverige i slutet av 90-talet. Arbetet skall vara klart vid årsskiftet. Bokslutet blir inte ett historiskt dokument. Det blir en uppmaning inför framtiden. Med ett gediget kunskapsunderlag skall denna kammare kunna besluta om åtgärder för att stärka välfärden i nästa sekel. För det femte: Regeringen avser att i kommande partiöverläggningar ta upp frågan om en granskningskommission. Den skall tillkallas för att kartlägga och granska de svenska säkerhetstjänsternas verksamhet inom Sverige efter andra världskriget. Uppdraget skall resultera i ett uttömmande och definitivt klarläggande av de frågor som kan finnas kvar efter Underrättelsenämndens och Registernämndens viktiga arbete och andra utredningar. För att säkerställa kommissionens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag kommer regeringen att föreslå en särskild lagstiftning som ger kommissionen de befogenheter den behöver för att fullgöra sitt arbete på ett effektivt och rättssäkert sätt. Kommissionen skall sätta in säkerhetstjänsternas verksamhet i sitt historiska sammanhang. Den forskning som regeringen har initierat skall fortsätta. Arbetet i granskningskommissionen skall bedrivas på ett sådant sätt att Sveriges förbindelser med andra länder inte skadas. Det är min förhoppning och övertygelse att kommissionens arbete skall stärka allmänhetens förtroende för dagens säkerhetstjänster och genom sin historiska betydelse förbättra den demokratiska kontrollen och insynen i verksamheterna. Sverige skall inte lämna detta århundrade utan heltäckande svar i denna viktiga fråga. Fru talman! Detta är några av de viktigaste punkterna på socialdemokratins dagordning. EMU får inte trumfas igenom av en politisk elit. Skatterna skall sänkas i första hand för dem som har lägst inkomster. Samhällets resurser skall öka genom en hög och grön tillväxt. De människor som bar de tyngsta bördorna under budgetsaneringen skall stå först när vi åter har en sund ekonomi. Socialdemokratin är beredd att diskutera och resonera kring var och en av frågorna. Varje vägval är viktigt. Vi tummar dock icke på våra grundläggande värderingar. När människan växer, när kunskap och delaktighet ökar hennes ansvar för kommande generationer, vidgas hennes solidaritet och kärlek till andra människor. Det är denna insikt som nobelpristagaren Amartya Sen sprider när han visar att en hungerkatastrof aldrig har inträffat i en demokrati. Folkflertalet har aldrig accepterat att vissa tvingas svälta. Vi har alla ett ansvar för att 1900-talets viktigaste idé, demokratin, under 2000-talet skall fira triumfer över hela världen.

Fru talman! Det är väl ingen tvekan om att vi alla uppfattade Göran Perssons tal som ett idogt grävande i startgroparna. De blir djupare och djupare, och efter ett verbalt utomordentligt tal skulle man vilja hojta: Klara, färdiga, gå! Sätt igång nu! Det var mycket som lovades inför framtiden. Att sysselsättningen ökar beträffande nya kommittéer och utredningar var också uppenbart. Fru talman! Jag uppmärksammade särskilt det utomordentliga talet om demokratin. Men jag skulle vilja att statsministern sade någonting mer om demokratins värden. Vi vet att de byggs, skapas och stadfästs i synnerhet i hemmen, i familjerna och i skolan. Nu är det ju dessvärre så att vi i dessa dagar har fått besked: "Bara tre av tio niondeklassare skulle lämna tillbaka pengarna om de fick för mycket växel på en hamburgare. Elevers känsla för rättvisa och demokrati mattas av ju längre de går i skolan. En elev i årskurs fem har starkare känsla för vad som är rätt och fel än skolkamraten som går i nionde klass. - Enligt den senaste läroplanen . är det viktigt att demokratitanken genomsyrar skolans arbete: Skolan ska fostra eleverna till demokrati, hjälpa dem att utvecklas till medvetna och reflekterande människor som kan argumentera och stå för sina värderingar. - Men detta verkar inte många elever ha lärt sig, enligt undersökningen". Jag tycker - och det är inte för att skapa polemik - att detta är utomordentligt allvarligt. När sådana här undersökningar lades på bordet i Norge tillsatte man en värdekommission. Vad gör vi när de presenteras i Sverige? Jag har absolut ingenting emot eleganta tal om demokrati och om när principen en man-en röst infördes i vårt land. Det är många år sedan. Men ytterst är det ju värderingarna vi skall vara bärare av, och jag tycker att detta är alarmerande. Jag ser att skolministern nu har något värdefullt att säga och jag skall med spänning lyssna på vad det är.

Fru talman! Låt mig först säga Alf Svensson att jag uppskattar det seriösa tonfallet. Jag tror att det är så vi skapar respekt i svensk politik, om vi kan föra ett samtal av det här slaget. Jag diskuterar naturligtvis gärna med oppositionen om de här sakerna. Det är viktiga ting som Alf Svensson tar upp och som också sysselsätter oss. Det är rätt att skolministern viskade till mig. Det gör hon därför att hon arbetar för fullt med dessa saker i den värdegrundsdiskussion som nu pågår inom den svenska skolan. Det är ofta så, Alf Svensson, att vi på något sätt skjuter över hela ansvaret på skolan. Läroplanerna kan nog kanske inte bli särskilt mycket tydligare än vad de är på den här punkten. Jag tror att lärarna sliter hårt. De gör ett jättearbete. Men sedan finns det så mycket annat som drar åt ett annat håll för dagens barn och ungdomar. Det är ett våldsamt starkt tryck från medierna, och ofta har ju också vi som föräldrar svårt att hålla emot och balansera. Här finns naturligtvis inga enkla svar och inga enkla lösningar. Här finns bara denna enträgna folkliga diskussion om vad du och jag har för ansvar, vad vi kan göra i vår familj och vår vänskapskrets. Sedan har vi det för mig så oerhört viktiga, att också orka att i politiken bilda opinion för att vi gemensamt sätter av så mycket resurser att vi ger en bra skola, att läraren får bra arbetsmöjligheter, att vi ger en bra vård och omsorg och att det finns skattepengar som klarar av den saken.

Fru talman! Tack för de orden. Jag tror visst att vi skall resonera om det. Jag är emellertid lite besviken över att inte föräldrarnas roll, familjernas roll, lyfts fram mer i vår debatt. Jag tror på skolans oerhörda betydelse. Men jag tror att förankringen måste ske väldigt tidigt. Vi måste faktiskt se till att vi under de första sex åren får i oss respekt för de värdena och att vi får undervisning i dem senare så att vi får dem stadfästa. Jag tror alltså att vi väjer för ofta för att ta upp det här till resonemang. Jag vet ju vilket hallå det blev när vi vågade säga: Det kanske vore dags att lyfta fram värderesonemang i det svenska folkhemmet precis som man gör i Norge - inte för att pracka på någon någonting, men för att ändå aktualisera hur galet det blir i ett samhälle om inte de här värdena finns för oss alla till efterrättelse.

Fru talman! Det beror kanske också på hur man lyfter fram de här frågorna. Vi behöver inte nödvändigtvis skapa konflikt omkring dem. Vi är vidare fostrade i olika traditioner. Jag är fostrad i en tradition som burits upp av begreppet solidaritet, detta vackra franska ord. Det betyder att man skall ta hand om sin nästa och att man skall bära varandras bördor, som det också uttrycks någonstans i en viss bok. Det här bär vi med oss. Kanske är vi för dåliga på att tala om det. Jag känner att det inom arbetarrörelsen finns en hunger efter ett ideologiskt resonemang. Man vill prata om idéerna och om förhållningssätt människor emellan. Då tänker man naturligtvis på någonting som ligger åt det håll som också Alf Svensson nu talar om, hur vi gemensamt tar ansvar för varandra och för dem som skall leva efter oss. För mig bärs detta av den urgamla tradition som hela den västerländska civilisationen lever vidare på, humanismens kärna; att vi skall ta ansvar för varandra, att vi skall bära varandras bördor. Så gärna ett samtal om detta. Det blir då ett bättre samhälle, och det blir mer av gemensamt ansvarstagande för vår framtid. Jag kan försäkra Alf Svensson att den rörelse som jag representerar inte har några svårigheter med att föra ett sådant resonemang.

Fru talman! Jag tyckte att statsministern hade ett väldigt avspänt sätt att förhålla sig till EMU-frågans hantering i Sverige. Jag tycker dock att den avspändheten motsägs lite av åsikter och attityder som under senare tid kommit fram från flera andra ledande socialdemokrater, vilka ger ett lite stressat intryck att Sverige bör skynda in i EMU. Samtidigt som jag uppskattar den här avspändheten i dag undrar jag vad som gäller. Självklart är det så att socialdemokraterna internt - det har jag inte alls med att göra - skall hålla sina kongresser vid de tidpunkter de väljer och att de skall ta ställning som parti. Frågan är dock om statsministern just som statsminister kan tala om ifall regeringen nu har någon planering av hanteringen av EMU-frågan med avseende på folkomröstningar och beslut, så att vi andra slipper gå i osäkerhet kring vad som egentligen gäller på den punkten. Vi har varit väldigt tydliga från Centerpartiets sida om hur vi menar att man bör arbeta med den här frågan. En folkomröstning bör, om den skall komma till stånd, ligga en bit bort - vi har sagt år 2002. Skälet till det är att man då kan utnyttja det rådrum som det nu gällande beslutet ger Sverige, utan sådana stressade uttalanden som man i dag ser från ledande socialdemokrater. Vi har för vår del sagt att det här rådrummet också gör det möjligt att återkommande pröva giltigheten i våra argument mot ett svenskt inträde i valutaunionen. Jag undrar hur statsministern, inte partiledaren, ser på den svenska regeringens agerande. Sedan nämnde Göran Persson som tredje punkt i det socialdemokratiska regeringsprogrammet att man skall ha samtal med företrädare för de sju nordligaste länen. Jag tolkar det lite som ett svar på det som jag försökte redovisa som en mycket stor fråga. Jag tror inte, fru talman, att det räcker med att föra samtal med företrädare för de sju nordligaste länen. Jag tror att det måste komma till starka åtgärder. Sverige blöder i dag utanför de stora städerna. Det går inte att vänta på de här samtalen. Det behövs skarpa åtgärder. Det kan vara allting från att återföra vattenkraftsvinster till att sänka arbetsgivaravgifter som oriktigt har höjts i delar av Norrlands inland. Det kan också vara att utveckla IT-tekniken och ge jordbruket rättvisa konkurrensvillkor. Men de här sakerna behövs nu. Det tredje som jag skall säga, fru talman, är att statsministern upprepar det som jag hörde miljöministern säga för inte så länge sedan. Miljöministern var inne på att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Ja, give att så vore, men jag undrar om vi inte skall inrikta politiken på att skapa instrument och en struktur som gör det möjligt att fortlöpande arbeta med de miljöfrågor som - tro mig, miljöministern - alltid kommer att dyka upp. Jag tror att det är med miljön som det är med demokratin. Den måste alltid försvaras, inte bara av vår generation utan av många kommande generationer. Ge inte intrycket att vi kommer att ha klarat detta till den generation som kommer efter oss!

Fru talman! Det är möjligt, Lennart Daléus, att allt inte kommer att vara löst inom t.ex. 30 år. Men vår vilja, vår ambition och vår inriktning som politisk rörelse och politisk kraft skall vara att vi skall klara ut det här nu. Visst skall det samhälle som vi lämnar över till våra barn vara ett samhälle som vi är stolta över. Det kan naturligtvis mycket väl innehålla det Lennart Daléus efterfrågar, ett sätt att hantera miljöfrågorna politiskt för att de inte skall uppstå igen. Låt oss samarbeta där! Vi är naturligtvis intresserade av vad Centerpartiet med sin rika bakgrund i detta avseende kan föra med sig. Det som jag sade om de sju nordligaste länen var ett svar på det som Lennart Daléus tog upp i sitt anförande. Också vi ser den här utvecklingen. Vi har ju faktiskt som parti ansvaret i de allra flesta av de kommuner som ligger i norra Sverige, och vi känner in på bara märgen att den utveckling som nu äger rum, med en stark koncentration till storstadsområdena, är farlig. Den måste mötas. Jag tror inte att den kan brytas genom att vi hindrar tillväxten i storstadsområdena. Däremot kan den brytas genom att vi aktivt - precis som vi på 60 och 70-talen vände den regionalpolitiska chock som då var på väg i en god utveckling - satsar på sådant som är framtidsinriktat. Men vi vill från regeringens sida engagera länen själva. Vi vill faktiskt möta dem som i vardagen sitter med problemen upp över öronen, höra deras synpunkter och få deras förslag. Naturligtvis skall vi handla, men på ett sådant sätt att vi får maximalt utslag, också där gärna i samtal med Centerpartiet, både här i Stockholm och ute i de delar av landet som i första hand berörs. Visst har jag en avspänd inställning till EMU, och det är jag glad för. Jag vill utstråla den avspända inställningen, eftersom vi har skaffat oss ett handlingsutrymme. Det som Lennart Daléus företrädare Olof Johansson gjorde var en historisk insats för att ge Sverige friheten att, om den här församlingen och svenska folket så vill, gå med i EMU därför att våra finanser är i en sådan ordning, men också friheten att, om svenska folket och den här församlingen vill det, stå utanför EMU därför att vi är starka nog. Vi skaffade oss det handlingsutrymmet, och vi sade att vi inte går med i EMU från staten. När vi väl har skaffat oss det utrymmet, skall vi naturligtvis använda det för att engagera en bred folklig debatt. Jag får ofta kritik för att det skulle vara ett svagt ledarskap att låta svenska folket ta initiativet i debatten, att låta vanliga människor balansera eliterna. Då brukar jag fråga mig stilla: Om det är dåligt ledarskap att låta svenska folket brett studera en fråga och ta del i debatten, vad är då ett gott ledarskap, och vad är då ett starkt ledarskap? Vi har ett år framför oss. Låt oss använda detta för reflexion. Låt oss använda detta för analys. Inom det socialdemokratiska partiet har vi möjlighet att ta ställning till frågan vid nästa års extra partikongress. Där bestämmer vi om vi vill gå fram med förslaget om ett medlemskap. Där bestämmer vi oss i så fall hur vi vill förhålla oss till en eventuell folkomröstning. Men fram tills dess: Låt oss faktiskt studera frågan, och låt oss respektera en demokratisk process. Jag har inget som helst till övers för dem som nu vill rusa på snabbt och med stöd av eliter i medier och i politik fatta vår tids största politiska beslut. Det skall vi göra efter en noggrann analys tillsammans.

Fru talman! Det låg lite av ett svar på frågan om processen och tidsutrymmet i det Göran Persson sade. Vi talar alltså om det närmaste året. Samtidigt hyllar Göran Persson folkrörelsedebatten, något som jag också gör, och debatten i en organisation.

Risken är att man så att säga säljer smöret och tappar pengarna; man är inte med från start av olika, mycket välmotiverade skäl, och man utnyttjar heller inte tidsutdräkten utan kastar sig in i detta beslut mitt i på något sätt. Som jag återkommer till har en del ledande socialdemokrater redovisat detta. Det var det jag skulle ha velat höra statsministerns svar på: Hur ligger tidsperioden egentligen? Nu tolkar jag det som att tiden är tillräcklig. Nästa år går händelserna slag i slag med Socialdemokraternas kongress och sedan på något sätt ett ställningstagande. Det var det ena. Det andra jag vill ta upp är regionalpolitiken och de sju nordligaste länen. Jag är glad att Göran Persson tar upp det här. Men nu är ju inte regionalpolitik bara de sju nordligaste länen. Det gäller Vingåker också, och Simrishamn och kommunerna utanför Halmstad, som blöder. Ta ett lite vidare grepp, det är nog min uppmaning! Ta också gärna ett grepp som inkluderar alla de lokala utvecklingsgrupper - inte bara företrädare för länen - som är många tusen och som arbetar just offensivt för att ge utrymme åt sin egen utveckling i sin egen bygd. Styr inte detta uppifrån, utan låt det växa nerifrån, från de enskilda människorna och de enskilda grupperna, inte bara länsföreträdarna. Det tror jag vore bra. Det allra sista jag vill ta upp gäller miljön. Jag håller med om att vi skall lämna över - om det är det som det är fråga om - ett samhälle, en natur och en miljö som är så bra och har så bra förutsättningar som över huvud taget är möjligt. Men min poäng var alltså detta, och det är samma sak som gällde demokratin: Vi får inte ge skenet av att om vi är riktigt duktiga nu är problemen lösta. På samma sätt som vi stimulerar demokratin måste vi stimulera och utveckla ett miljöarbete som kan bära för en längre framtid än bara till nästa generation.

Fru talman! Göran Persson är en god retoriker, men det finns ju någonting som heter tom retorik. Det finns en väldig förväntan bland människor, därför att det har blivit ett etablerat faktum långt in bland socialdemokratiska tidningar och bland andra socialdemokrater att det händer för lite i regeringen. När regeringsledamöter deltar i debatten debatterar de oftast med varandra, och det sker ingenting i verkligheten. Därför lyssnar människor väldigt noga, kanske rentav människor på Volvo Personvagnar: Hur skall vi göra? Kan vi vara kvar i Sverige, eller skall vi delta i en affär? Människor på många håll tycker att det är viktigt vilka besked som ges, men inga besked ges ju. Den 11 december lämnades ett pressmeddelande där man från Finansdepartementet sade: De kalkyler som vi lämnade i budgetpropositionen gäller inte. Tillväxten blir lägre. Vi klarar inte arbetslöshetsmålet. Nu, den 20 januari, säger statsministern: Jo, vi kommer att klara sysselsättningsmålet. Innebär det att de kalkyler som Erik Åsbrink redovisade den 11 december inte längre gäller? I så fall måste det ju finnas ett dramatiskt handlingsprogram för att åstadkomma en rivstart vad gäller en högre tillväxt, men ingenting av det redovisades ju. Lennart Daléus komplimenterade födelsedagsbarnet för en avspänd attityd. Jag beklagar: Jag kan inte instämma i den komplimangen. Jag är mera i linje med Alf Svensson. Jag skulle vilja ha en startpistol. Ni i regeringen ligger där i startgroparna, men ni kommer ju inte iväg. Det behövs konkreta besked, och jag vill fråga: Innebär statsministerns löften att de kalkyler som redovisades den 11 december inte längre gäller, och vilka gäller då i stället?

Fru talman! Jag vet inte om Lars Leijonborg inte riktigt lyssnar på vad jag säger, men jag sade någonting ganska självklart för en politiker, nämligen att det mål vi har satt upp ligger fast. Vi vill dit! Vi vill dit. Vi strävar dit. Sedan vet vi att det har blivit svårare - det var vad man sade från Finansdepartementet - därför att vi har en utveckling i vår omvärld som ser annorlunda ut än vad vi trodde för ett halvår sedan. Sådant inträffar ju i politiken. Jag vet heller inte varför Lars Leijonborg fortsätter mekaniskt med att framhärda att det bara är tom retorik, det jag säger. Mitt tal i dag innehöll väl åtminstone fyra fem riktigt stora politiska nyheter. Hur förhåller sig Folkpartiet till dem? Är Lars Leijonborg glad för att vi nu lyckas genomföra en stor fusion med Telia? Tycker Lars Leijonborg att det är bra? Vad tycker Lars Leijonborg om att börja sänka skatterna, när vi väl får resurser till detta, för dem som fick höjd egenavgift? Likaväl som det var ett inslag i budgetsaneringen att höja den, likaväl kan vi nu, när tiderna förbättrats, successivt trappa ned den. Vad tycker Folkpartiet om det, i stället för att grinigt tala om startgropar? Vad tycker Folkpartiet om idén om kommission, eller vad tycker Folkpartiet om detta att systematiskt gå igenom välfärdens situation just nu för att lägga fram förslag? Jag kan ta upp många punkter i mitt anförande. Det där förvånar mig lite. Kanske är det som så ofta med oppositionspolitik, att replikerna är skrivna i förväg, och man lyssnar inte på vad som sägs. Det är dystert i så fall. Men ta de sista sekunderna i anspråk nu, och säg någonting om det jag annonserade om en av vår tids största företagsaffärer, och gnäll inte bara på att vi inte gör någonting. Det är väl handling om något!

Fru talman! En sanningskommission har vi krävt länge. Äldreomsorgen behöver inte nya utredningar utan konkreta beslut. Telia borde inte slås ihop med ett annat statligt företag utan borde säljas i sin helhet till andra intressenter. Egenavgifterna ger ungefär 30-40 miljarder, om jag räknar ut det snabbt i huvudet. Att säga att ni skall kompensera dem som betalar egenavgifter säger inte särskilt mycket. Har ni 40 miljarder för att sänka inkomstskatterna? Det har Göran Persson i andra sammanhang sagt att ni inte har. Det var inget konkret besked det heller. Nu visar det sig att det som sades om jobben inte heller var någonting. Det var bara ett tomt löfte, precis som vi har hört så många gånger förut.

Fru talman! Sälj Telia, säger Lars Leijonborg. Aldrig. Det skall vara kontrollerat av offentliga instanser, gärna i samverkan med ett annat nordiskt land som har en god tradition på det här området. Men när Lars Leijonborgs partivänner satt i regeringen ville ni sälja Telia. Det finns en privatiseringsminister från den tiden här i kammaren. Då var prislappen 40 miljarder. Vi sade nej. Vi trodde inte på er förmåga att bedriva politik, er rivstartsteknik, så att säga. Vi väntade. I dag är prislappen 200 miljarder eller däromkring. Det är 160 000 miljoner därför att vi inte rivstartade med Folkpartiet. Lars Leijonborg borde fundera lite på den typen av facit innan han så aggressivt ger råd om vad regeringen skall göra. Vi arbetar på, och vi tänker systematiskt fullfölja vår politik. På skatteområdet ligger beskedet. Vi börjar med löntagarna. I samma utsträckning som utrymmet växer reducerar vi det som egenavgiften representerar. Det är bra fördelningspolitik. Det bara avfärdades som något slags orealistisk hållning. Varför är det orealistiskt, när andra partiers skatteuppfattningar tydligen är realistiska? Är vår uppfattning orealistisk därför att den bygger på något slags rättvisetanke? Är det vad som smärtar Folkpartiet? I så fall kan jag förstå om oppositionen har ett och annat problem, såsom har uttryckts i medierna de senaste dagarna.

Fru talman! Statsministern höll ett födelsedagstal om demokrati. Sedan gled vi över i vad som var lite nygammalt valtal där även jag försökte att extrahera om det var någonting som var nytt och konkret. Det första som slog mig var att det talades väldigt mycket om förr, dvs. målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Det som försvann ned i papperskorgen med Erik Åsbrinks pressmeddelande den 11 december förblir i papperskorgen. Det viktiga löftet, det viktiga målet, var icke längre med. Jag förstår varför. Det var ett annat mål längre fram som statsministern ägnade sig åt. Sedan ställde jag två frågor till statsministern. Den första är: När kommer det förslag från detta näringsdepartement som pratar så mycket men som har så tomt, så tomt i propositionsförteckningen? Det behövs åtgärder för jobb och för att förhindra företagsflytt. Statsministern talar om Telia-Telenor. Det var det som Bengt Westerberg som styrelseordförande försökte driva fram. Det lyckades inte av olika skäl. Om det är en defensiv eller en offensiv affär i ett Europa som omstruktureras kan diskuteras. Men att det gamla Telia icke kunde överleva har vi sagt länge. Att detta bara kan vara första steget i en större omstrukturering tror jag alla inser. Men när kommer förslagen från det tomma pratande Näringsdepartementet? Vad gör de där när journalisterna har gått ut? Den andra frågan har statsministern delvis berört. Det gäller den gemensamma europeiska valutan. Det ingick i födelsedagstalet. Jag tyckte det var bra, och jag höll med om den nya världen vi lever i. Vi skall försöka riva gränser, försöka bygga broar och skapa ett nytt samarbete. Att skapa en gemensam valuta för Europas folk är bland det allra viktigaste i detta arbete med att bygga en ny framtid. Det kräver ledarskap och beslut. Det har Europas andra regeringar - andra socialdemokrater, om jag tillåter mig att säga det - levererat. Hade jag blommor som jag kunde ge till dem skulle jag gjort det - jag skall ge blommor sedan till statsministern av andra skäl. De har gett ledarskapet. Men det enda vi får reda på nu är att vi skall vänta till en extra socialdemokratisk partikongress. Innan dess inga besked. Hamnar vi då inte i en situation, statsministern, där det är en politisk elit som kanske i sin rädsla för makt, vad vet jag, och i sin interna splittring - jag såg Marita Ulvskog på TV häromkvällen - bromsar Sverige? Här sker en stor samhällsförändring i Europa. Det är många människor som vill med. Här vill företagsamheten utvecklas. Då är det en splittrad elit som bromsar Sveriges möjligheter. Jag vill ha förslag från Näringsdepartementet om tillväxt och företagandeklimat. Jag vill ha överläggningar med regeringen om en tidtabell så att Sverige inte bromsas längre i den stora europeiska omvandlingen. Jag vill kanske också ha ett litet svar på frågorna från statsministern.

Fru talman! Mycket kort: Det finns bara ett parti i den här kammaren som har sett en ledamot lämna partiet och gå över till ett annat parti på grund av att vederbörande enligt partiledningen hade fel uppfattning om EMU-frågan. Tala försiktigt om splittring, Carl Bildt! När det gäller Telia hade Carl Bildt och hans privatiseringsminister precis den här slarviga attityden. Det skall bort. Det kommer inte att fungera. Då var Telia värt 40 miljarder. Vi sade att det visst kommer att fungera. Låt oss vara pragmatiska och fortsätta. Nu är Telia värt 200 miljarder. Det är 160 000 miljoner därför att Carl Bildts nonchalanta attityd inte fick råda. Vad är det som säger att det är den typen av ledarskap som på något sätt skulle vara någonting att luta sig emot när vi står inför vår tids största politiska beslut, att ta ställning till om vi skall ha kvar den svenska kronan eller inte? Det tror jag att svenska folket frågar sig. Jag tror också att svenska folket söker mer av samtal, mer av diskussion och mer av reflexion i det tonläge som jag och Alf Svensson hade förut. Låt oss försöka att hitta det, Carl Bildt, också från det stora oppositionspartiet i procent räknat i samtal med regeringen. Jag är öppen för ett sådant samtal.
Fru talman! Först till euron. Det behövs ledarskap. Statsministern sade mycket riktigt att vi lever i en tid där vi måste forma framtiden. Utrymmet och behovet av politik är stort. Men politik kräver ledarskap. Min enkla fråga är: Vad är det för fel på Europas andra socialdemokratiska partier som har vågat visa ledarskap, vågat fatta beslut och vågat och velat vara med att forma framtiden? Jag har måndag efter måndag runt om i detta land resonerat, diskuterat och bildat opinion. Jag vet att många känner osäkerhet. Ja. Därför vill de också resonera med sina politiska ledare. Socialdemokratins medvetna tystnad är en brist på ledarskap - jag skall inte använda hårdare ord än så på födelsedagen - som bromsar Sverige. Det är en splittrad politisk elit i socialdemokratin som bromsar Sveriges viktiga steg i denna fråga. Näringsdepartementet berördes inte, men jag återvänder till den frågan. Det var fyra departement som slogs samman till ett stort departement. När man tittar på propositionsförteckningen verkar det inte vara sammanslagning av departement utan nedläggning. De kan åstadkomma fyra propositioner som inte handlar om så mycket alls under denna vårriksdag. Över huvud taget är det så att statsministern håller tal, men vi får inga förslag från regeringen. Bokstavligen, fru talman, får vi inte igenom att vår motion får väckas skulle jag vilja aktualisera frågan att vi lika gärna kan hemförlova riksdagen under de närmaste månaderna. Vi har klarat av budgetbehandlingen. Det finns inga förslag av substans från regeringen att ta ställning till. Vi har några kvarvarande ärenden som vi kan sysselsätta oss med. Men det är så tomt på förslag från regeringen, och budgeten är klar, att vi förmodligen skulle kunna göra större nytta för landet om vi hemförlovade riksdagen intill dess att regeringen började komma med konkret politik. Jag vet inte om statsministern har talat med tillväxtministrarna. Men de kanske kunde ge en intervju i ärendet.

Fru talman! Det blir kanske som Carl Bildt själv sade i sitt första anförande, väldigt mycket prat, när han orerar på det här sättet i talarstolen om brist på ledarskap i EMU-frågan. Vi har samma hållning i Sverige som man har i Danmark och som man har i Storbritannien. Det är klart att jag också kan överräcka blommor till än den ena än den andra, utan att de fyller 50 år. Men i den här frågan tycker jag faktiskt att vi själva skall bestämma oss för hur vi skall ha det. Vi har röjt upp efter Carl Bildts tid vid makten. Vi får vara med i EMU nu. På Carl Bildts tid fick vi inte vara med. Det var ledarskapets innebörd under de åren. Nu får vi vara med om vi vill. Låt oss ha en diskussion utifrån det självförtroende som den kan ha som har så god ordning i sitt hus att han faktiskt inte pressas till att ta ställning. Vi skall inte töva om beslutet är självklart, om uppbackningen är total. Självklart inte. Men det är inte så den svenska situationen just nu ser ut. Här finns en lång rad frågor ställda som inte är besvarade. Låt oss söka svaren på dem utan att drabbas av tvekan och panik. Slutligen, fru talman, Telia. Varför svarar ni inte, ni som ville skänka bort 160 000 miljoner genom att privatisera Telia för några år sedan? Känns det inte konstigt i dag när det näringsdepartement som ni angriper så hårt har genomfört en god affär.

Fru talman! Det blir såvitt jag förstår inte något replikskifte, eftersom Göran Persson inte har någon talartid kvar. Det är det där med hushållning och rättvis fördelning. Det är inte alltid så lätt i praktiken. Men vi har ju tillfälle att tala med varandra ändå, eftersom vi nu samarbetar om stora delar av politiken. Jag delar statsministerns optimistiska anslag. Jag delar väldigt mycket av det som statsministern har sagt om rättvisa, om att vi skall använda skattesystemet för att skapa rättvisa, att det är de som har fått betala mest som nu skall få igen, att det är jobben som står i centrum, att vi skall ha regional balans och jämställdhet mellan könen. Det här skall vi naturligtvis hjälpas åt med, för det är en obalans i dag. Jag tycker också att det är viktigt när statsministern för in diskussionen på demokrati. Jag är helt överens med honom om att detta är själva nerven i vårt samhälle. Demokratin är det som får folkets röst att komma fram. Det finns mycket att göra på det området, inte minst inom ekonomin. Vi har en stor obalans i dag, där mycket få har väldigt mycket makt och där väldigt många har mycket lite makt. Det finns faktiskt en utbredd känsla av maktlöshet. Den har verklighetsförankring. Så är det. När vi pratar om företagen, Telia och Telenor, måste jag säga att jag tycker att det här verkar vara en mycket bra åtgärd. Det väcker frågan om det statliga ägandet och vilken roll det statliga ägandet skall ha. Hur skall vi få ett mer offensivt statligt ägande som har tydliga politiska strategier? I detta fall handlar det t.ex. om att bygga den infrastruktur som vi skulle behöva för att den nya tekniken verkligen skall nå ut i alla kommuner runt om i vårt avlånga land. Det hoppas jag att vi kan diskutera. På samma sätt hoppas jag att vi kan diskutera hur vi skall använda det offentliga sparandet. Hur skall vi använda fjärde och sjätte AP-fonderna? Hur skall vi få de pengarna till produktiva, konstruktiva framtidsinriktade investeringar, till miljöomställning, osv.? Vi måste gå ifrån det kortsiktiga ekonomiska vinstintresset med placerarperspektiv och i stället få ett investeringsperspektiv. Det skall vi diskutera, för detta handlar just om makt, ägande och demokrati och möjlighet för folket att göra sin röst hörd. På samma sätt förhåller det sig med premiereservsystemet, som det naturligtvis har startat en intressant diskussion om inom fackföreningsrörelsen. Hur kan detta utnyttjas på ett sätt som gynnar tillväxt, jobb, osv. i de sektorer som vi är överens om är de där det skall komma? Den typen av demokratidiskussion är nödvändig. Det här pekar också på att det är nödvändigt att ha en värdegemenskap i det politiska samarbetet. Det är ju så, statsministern, att det finns en värdegemenskap mellan våra partier som bygger på rättvisa och solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. När man sätter de målen, parat med en insikt om att framtiden måste bygga på hållbar utveckling, har vi en stabil värdegemenskap som grund för det samarbete som jag hoppas att vi skall kunna utveckla ännu mer. Jag får ibland frågan, och det får säkert statsministern också: Hur går samarbetet? Är det inte bräckligt? Nu har ni olika uppfattningar här, nu är det någon som säger någonting där. Det verkar så skakigt osv. Visst, vi tycker inte lika om allt. Men man kan uttrycka det så här: Man kan sova i samma säng, även om man ibland drömmer olika drömmar.

Fru talman! Statsministern har inte möjlighet att debattera med mig. Det råder nämligen inte marknadsekonomi i kammaren, så jag kan inte skänka bort någon talartid. Det ger mig naturligtvis anledning att tala om vad jag tycker att vi tillsammans borde åstadkomma. Väldigt mycket av det som statsministern tog upp ställer sig också Miljöpartiet bakom. Naturligtvis är vi glada att vi nu också har fått besked om att det blir en sanningskommission. Vi har väntat på att det beskedet skulle komma. Vi var redan tidigare övertygade om att utredningarna inte räckte till för att få fram det material som behövdes på området. Det fanns inte möjlighet att få den öppenhet som behövdes. Statsministern tog upp frågan om den ekologiska omställningen, och den har vi naturligtvis synpunkter på. Den behövs och är nödvändig. Skatteväxling är ett viktigt vapen för att klara av en ekologisk omställning. Jag såg häromdagen att regeringens arbetsgrupp för gröna jobb skulle bli försenad. Jag är övertygad om att det redan finns många förslag som kan användas för att komma i gång med de gröna jobben och den ekologiska omställningen. På sikt går det då att skapa ett samhälle med bättre ekologisk balans än i dag. Statsministern aviserade en utredning. Den är intressant. Ännu har vi inte sett direktiven om vad som skall omfattas. Det finns en viktig del som bör tas med, nämligen alla de människor som inte omfattas av trygghetssystemen - som är utförsäkrade. De tvingas att gå till socialförvaltningarna för att få pengar. Från början var det tänkt att kommunernas socialförvaltningar skulle hjälpa människor som var i social kris, som behövde stöd och hjälp vid tillfälliga kriser. I dag går många dit därför att det inte finns någon annanstans där de kan få betalning för att klara överlevnaden. Det är oacceptabelt. Det händer av och till att barnen skall i väg på någonting i skolan och behöver utrustning. Då får föräldrarna gå till socialen för att höra om de kan få pengar till barnen. De kan inte planera sin ekonomi långsiktigt framåt. Det behövs en statlig grundtrygghet som träder in när vi inte kan komma in i de övriga trygghetssystemen. Alla skall veta att det finns en statlig garanti som faller ut om det inte går att få jobb eller att komma åt andra trygghetssystem vid arbetslöshet. De kan då beräkna och veta vad som gäller några månader framöver. Det skulle vara bra om vi kunde fundera över stressen i arbetslivet. Det finns nog mycket som behöver göras. Stressen har ökat enormt, och den kommer på sikt att innebära stora kostnader för oss om inget görs. Det är en viktig del i samhället att kunna minska utgifter i samhället för sådant som vi vill bli av med. Det gäller allergisanering, stress, förslitningsskador osv. Sådant skall minska för att skapa bättre livskvalitet och ett bättre sätt att leva. Där går det att göra oerhört mycket för att minska de totala kostnaderna i samhället, få bättre livskvalitet och ett bättre samhälle.

Fru talman! Bara några slutord i denna debatt. Vi formar inte framtiden med nostalgi över det som har varit utan i ledarskap i de nya och stora frågorna. Vi har alla en skyldighet till ledarskap vad gäller Sveriges roll i det nya Europa. Det handlar om de nya fredsallianser vi måste vara med om. Kosovo visar det. Det handlar om den gemensamma valutan som vi måste vara med i. Jobben visar det. Men det handlar också om att skapa ett nytt klimat för kreativitet, för frihet och för företagande i detta land. Alf Svensson talade om en gräsklipparmentalitet som begränsar alldeles för mycket. Gärna privatiseringar till höga priser; men åtgärder för de små och nya företagen. Bygg en ny frihet bortom kollektivismens sekel som nu går mot sitt slut. Detta förenar seklet med mig.

Fru talman! Moderaterna pratar mycket om behovet av skattesänkningar. När vi har fört diskussioner om företagens framtid i Sverige har det i mycket handlat om att dubbelbeskattningen skall slopas, dvs. att arbetsfria inkomster också skall befrias från skatt. Det är ett mycket märkligt resonemang tycker vi inom Vänstern. Men Moderaterna för fram detta med väldig energi. Jag har förstått att detta kommer att kosta ungefär 7-10 miljarder kronor i minskade skatteintäkter för den svenska staten. Min fråga som Carl Bildt inte kan besvara, men som kan vara bra för alla att fundera över, gäller hur detta skall betalas och vad detta får för effekter för den välfärd som vi har talat om att vi vill bygga ut.

Fru talman! Jag vill knyta an till frågan om ledarskapet. För Carl Bildt verkar det som om ledarskap är att säga ja till EMU. För mig är ledarskap att alla vi förtroendevalda måste vara förebilder för våra barn, för människor i samhället. Vi skall sköta våra uppdrag så att det inte blir fler politikerskandaler. Där har vi väl alla anledning att vara kritiska till EU-kommissionen och även till en del politikerskandaler hemma.

Fru talman! Nu införs en vårdgaranti, en vårdgaranti som innebär att människor kan få vård i tid. Men det sker bara i de borgerligt styrda landstingen, där det sitter moderater i ledningen, i Stockholm, Skåne och Halland. Var tredje svensk kommer att omfattas av den moderata vårdgarantin. Vi vet också att det är på gång i det sedan jul borgerligt styrda Västra Götaland. Vi moderater har lovat att alla skall garanteras sjukvård i tid. Det tycker vi varken är häpnadsväckande eller extravagant, utan det är något som varje patient har rätt att få. Det handlar i grunden om att det offentliga skall uppfylla sin del av samhällskontraktet. Medborgarna betalar skatt - hög skatt - och har rätt att få den vård de behöver i tid. Det går en djup ideologisk klyfta mellan oss och socialdemokraterna. I valet mellan en politisk styrning av sjukvården och en garanterad vård för den enskilde väljer socialdemokraterna den politiska styrningen. Landstinget och systemet är viktigare än sjukvården och patienterna. Köerna är symtom på att de stora politiska systemen inte fungerar. Vi moderater har ett annat alternativ. På kort sikt - i dag - tar vi tag i problemen, kortar köer, ökar personalinflytandet och minskar landstingsbyråkratin. På sikt vill vi se en nationell försäkring som omfattar alla och som garanterar alla medborgare sjukvård. För oss är vården viktigare än landstingen. Fru talman! I dag står åter tusentals människor i sjukvårdsköerna efter fyra års socialdemokratiskt styre. I Helsingborg har väntetiden för en gallstensoperation ökat från 10 till 25 veckor mellan maj och september i fjol. På Karolinska sjukhuset i Stockholm får man nu vänta ett helt år. Det är en fördubbling bara på ett år. I Borås får den som har ett sjukt barn vänta i 34 veckor för att komma till en allergiexpert. Bor man i Göteborg har man en något bättre situation, då man får vänta i 24 veckor, i ett halvår, för att få komma till en allergiexpert på Sahlgrenska sjukhuset. Och i Kungsbacka får man i värsta fall vänta ett och ett halvt år för att få prova ut en hörapparat. Och köerna kostar. Bara i mitt eget landsting kostar köerna miljarder, för patienterna själva, sjukkassan, kommunerna, landstingen och staten. Det är inget som säger att det måste finnas köer i sjukvården. Under den borgerliga regeringsperioden infördes en vårdgaranti, och köerna avskaffades. Bara landstingens och systemens försvarare kan tro att köer och lidande sparar pengar. Och de moderata politikerna agerar nu i de landsting där de har möjlighet att påverka politiken. I stället för utredningar och fler omgångar i de politiska kvarnarna ser man till att människor får ut något för sina skattepengar. Låt mig ge några exempel på vad som händer i de moderatledda landstingen. I mitt eget landsting, Stockholm, satsar man i år över 700 miljoner kronor mer på sjukvården än vad socialdemokraterna gjorde i fjol, samtidigt som man sänker skatten. 300 av dessa 700 miljoner skall man använda för att korta köerna så att folk får vård i tid. Samarbetsavtal kommer att slutas mellan vårdfacket och landstinget så att så många sjuksköterskor som möjligt skall kunna starta nya, små egna företag. Samtidigt skall sjukhusen få en friare ställning. Erfarenheterna från S:t Görans sjukhus är positiva och skall nu prövas på flera håll. Primärvården byggs ut under mandatperioden med fler husläkare, distriktssköterskor och andra personalgrupper. Det möjliggör bättre sjukvård för våra äldre, ger fler hembesök, bättre jourverksamhet och bättre tillgänglighet, kort sagt ökad trygghet och bättre vård. Det är det som skall vara landstingets egentliga uppgift. I Skåne lägger man ut Simrishamns sjukhus på entreprenad och gör sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm fristående. Remisstvång för besök hos sjukgymnast eller specialist slopas. Liksom i Stockholm väljer den moderatledda majoriteten att prioritera vården. Tvättinrättningar, trafikbolag och hälsobolag som kan skötas bättre privat skall säljas. I Halland tänker man pröva olika driftsformer för vården för att öka valfriheten för patienter och personal. Det blir också fritt för patienten att välja vårdgivare oavsett om den är offentlig eller privat och också utanför Hallands läns landsting. Allt detta sker i de borgerligt styrda landstingen. Skiljelinjen blir därmed tydlig. Bra vård och trygghet för alla medborgare kräver förnyelse och förändring. Det levererar vi moderater i Stockholm liksom i Skåne, Halland och Västra Götaland. Fru talman! Den socialdemokratiska politiken skapar inte bara problem inom sjukvården. Vi är också fattigare än vi borde vara. En vanlig familj får knappt tillvaron att gå ihop trots att de jobbar och sliter varje dag. Trots att båda föräldrarna arbetar så klarar många inte ens av att ha en bil - och bil behöver de flesta barnfamiljer - utan att hamna under gränsen för en skälig levnadsnivå. Att kunna köpa en ny bil ligger helt utom räckhåll för en vanlig svensk barnfamilj. För 30-40 år sedan kunde en svensk barnfamilj köpa en ny Saab eller Volvo. Nu kommer Saab med en ny kombimodell, men nästan ingen barnfamilj kommer att ha råd att köpa den. Hade vi haft en rimlig tillväxt i Sverige hade svenska barnfamiljer kunnat köpa en ny, säker bil. I stället tvingas de leva ur hand i mun. En oväntad utgift, en söndertuggad tand - det händer de flesta -, ett trasigt kylskåp eller nya vinterdäck kan helt kullkasta familjens ekonomi. Att kunna spara en liten slant på banken som buffert för det oförutsedda är omöjligt för de flesta. I Sverige är det förbehållet bara höginkomsttagare. Det har t.o.m. gått så långt att regeringen i somras tvingades fatta beslut om att betala ut barnbidragen några dagar i förväg för att svenska barnfamiljer skulle ha råd att fira en rimlig midsommar. I ett samhälle som inte växer är det alltid de svagaste som drabbas hårdast. Inga bidrag, ingen omfördelning, inget AMS och inga socialkontor kan ersätta en god ekonomisk tillväxt eller en väl fungerande ekonomi - den goda tillväxt som bara nya riktiga jobb i nya och växande företag kan ge. Vi måste vinna tryggheten åter - tryggheten i att få ett arbete, tryggheten i att kunna leva på sin inkomst, tryggheten i att få en bra pension på gamla dagar, tryggheten i att ha makt över sin vardag och tryggheten i att kunna fatta de viktiga besluten hemma vid köksbordet. Det är därför som vi moderater vill sänka skatten så att man kan leva på sin lön. Det är därför som vi vill göra det lättare att anställa. Det är därför vi ökar valfriheten, så att fler kan välja sin sjukvård, sin skola och sin äldre omsorg, men också sin arbetsgivare. Det är därför vi föreslår konkreta praktiska beslut. Vi pratar inte bara - vi agerar. Moderat politik är egentligen väldigt enkel. Vi står på människors sida och vill ge dem makt och inflytande över sina egna och sina närmastes liv. Vi är nämligen övertygade om att det ger ett bättre och tryggare Sverige för alla.

Fru talman! Under hela 90-talet har välfärden urholkats. Detta kan man mäta på olika sätt. Man ser det i en hög arbetslöshet. Man ser det i att alltfler människor tvingas leva allt längre på socialbidrag, på att stora grupper ställs utanför de generella välfärdssystemen och på att omsorgen för äldre uppvisar stora brister i kvaliteten. Man kan också se det i att soppköken återfinns i Sverige och att gruppen bostadslösa har ökat under 90-talet. Det finns en nyfattigdom som växer i Sverige. Det är i denna miljö - det vill jag säga efter Chris Heisters inlägg - som moderata kommunpolitiker agerar på ett sätt som drabbar handikappade, socialt utslagna, arbetslösa och ungdomar. Jag refererar nu till Stockholms stad, där det finns en moderatledd ledning och där det moderata finanskommunalrådet Carl Cederschiöld säger att staden inte har råd med allting. Det innebär att man i den moderatstyrda kommunen Stockholm tydligen inte har råd med fattiga, handikappade, arbetslösa och ungdomar. Vi ser hur man sänker skatterna - moderat politik - på ett sådant sätt att det drabbar just boendeservice som riktar sig till handikappade och åtgärder som riktar sig till arbetslösa och ungdomar. Moderat politik har inte råd med fattiga. Det är också en recension av den moderata politiken. För Vänsterpartiet är det i stället en prioriterad uppgift att återskapa och återställa den generella välfärden. Den skall vara offentligt styrd, och den skall vara offentligt finansierad. Det är en välfärd som bygger på en solidarisk socialpolitik och som tar alla i samhället med sig. Det innebär att vi avvisar individuella försäkringslösningar som man måste kombinera med någon form av fattigvårdspolitik eller politik av välgörenhetskaraktär för dem som inte själva förmår eller kan ordna sin försörjning under perioder av sjukdom eller arbetslöshet eller av andra skäl. Grunden för denna generella välfärdspolitik är människors möjlighet och rätt att arbeta. Det är en av politikens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för detta, men vi kan inte stanna bara vid det. Det handlar också om att skapa system som bär för människor under perioder då de av olika anledningar inte kan finnas på arbetsmarknaden. Det kan handla om sådana saker som att man blir förälder. Då måste vi hitta de lösningar som bär för människor, och de skall vara offentligt finansierade så att de kan omfatta alla. Det krävs också aktiva åtgärder för att klara dem som inte direkt kan eller förmår återgå till arbetsmarknaden och som behöver rehabiliteringsinsatser eller andra åtgärder. Nu talar jag om grupper som aldrig hörs i den politiska debatten - grupper som har marginaliserats till tystnad. Den politiska prioriteringen för stora delar av 90 talet har varit att skapa en ekonomi i balans. Vi menar att det nu är dags att skapa ett samhälle i balans, där alla människor ges möjlighet att leva ett gott liv med tillgång till sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet - detta oavsett inkomst eller social status. Så är inte fallet i dag. Många barn till arbetslösa tvingas lämna sin barnomsorgsplats när mamma eller pappa blir arbetslös. De tvingas lämna sin barngrupp och sina kompisar, och de förstår sällan varför. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att se till att alla barn har rätt till barnomsorg om de så önskar - om föräldrarna önskar det. Stora grupper tvingas leva allt längre på socialbidrag. För vissa grupper har socialbidragen blivit permanent försörjning. Som konsekvens av detta har utbetalningen av socialbidrag ökat från 6 miljarder 1990 till 12 miljarder 1997. Det här är också ett resultat av 90-talets åtstramningspolitik. Det finns stora grupper som har betalat den åtstramningspolitiken med sin välfärd och också med sin möjlighet till en rimlig försörjning. Stora grupper av ungdomar och nyanlända flyktingar får ingen plats på arbetsmarknaden och kommer därför heller inte in i våra generella försäkringssystem. De tvingas leva på marginalen. De tvingas söka socialbidrag. Det finns andra områden där 90-talets åtstramningspolitik har urholkat välfärden. Så sent som i måndags kunde vi läsa om att få äldreboenden klarar kvaliteten i vården. Man pratar om missförhållanden, brister och övergrepp. Detta redovisades i en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm, som hade tittat på äldreboende i Stockholm. Man angav personalbrist som största orsak. Man är helt enkelt underbemannad. Det finns exempel på äldre som tvingas gå till sängs redan på eftermiddagen på grund av personalens tidsbrist. På ett sjukhem fick de gamla stanna i sängen hela dagen vissa dagar. Det är orimliga villkor för våra äldre. Enligt min mening är detta ett resultat av att så många tvingas lämna sina viktiga och riktiga jobb i offentlig sektor och tvingas ut i arbetslöshet under perioder av hård ekonomisk åtstramning. En rad funktionshindrade och andra biståndssökande nekas ibland sina självklara rättigheter. Det finns kommuner som inte verkställer länsrättens domar om rätt till bistånd - inte för att man allmänt obstruerar, utan för att man anser sig sakna ekonomiska resurser. Andra kommuner uppvisar orimliga handläggningstider när det gäller olika ansökningar om bistånd. I värsta fall handlar det om tider upp till ett år. Denna verklighet gör att det är dags att mobilisera för att återskapa och utveckla en generell välfärdspolitik. Vi menar att det är möjligt. Men då gäller det också att avsätta resurser. Kommuner och landsting har, och kommer att få, pengar. Frågan är om det räcker. Skall vi kunna garantera en rimlig kvalitet t.ex. i äldreomsorgen och skapa möjlighet för kommuner och landsting att återställa personal för att minska underbemanningen och utbrändheten bland personalen kan det komma att behövas mer statliga pengar. Det är också nödvändigt att slopa det skattestopp som ligger på kommuner och landsting. Det innebär att staten tar en del om kommuner och landsting höjer skatten för att kunna finansiera sina verksamheter. Vi måste också börja diskutera om det krävs statliga normer för att t.ex. garantera en lägsta nivå av bemanning i olika verksamheter, eller om det finns andra redskap för att garantera att de nationella handlingsplaner som riksdagen antar inte bara stannar vid goda honnörsord utan omsätts ute i människors verksamhet. Det förtjänar också att påpekas - jag har sagt det förr från denna riksdags talarstol, men det förtjänar att upprepas - att olika verksamheter har ett ansvar och behöver utveckla sin pedagogik när det gäller att bemöta klienter, patienter och omsorgstagare. Det vittnar inte minst de många klient och intresseorganisationer som hör av sig om. Vi menar att det finns mycket kvar att göra för att utveckla den generella välfärden och nå alla vackra mål som finns redovisade i olika handlingsplaner och måldokument. Vi är helt övertygade om att vägen dit går via generella system. Vi avvisar kategoriskt alla lösningar som går ut på att byta ut den generella välfärden mot individuella lösningar, för vi vet att stora grupper då kommer att bryta igenom, marginaliseras och ställas vid sidan av. Slutligen, fru talman, vill jag säga att jag tycker att det är glädjande att statsministern har aviserat en utredning i dag. Men i Vänsterpartiet menar vi att vi inte kan avvakta utredningen, utan det gäller att faktiskt vidta de konkreta åtgärderna nu.